Herr talman! Först vill jag säga ett par ord till Sten Östlund. Han frågade mig om Arbetslivsfondens instruktion och varför fonden skall övergå från riksdagens domvärjo till myndighets instruktion. Det är en fråga om förenkling och avbyråkratisering. I dag finns två styrande delar, riskdagen och sociallagstiftningen. Vi tycker att det räcker med en och följer därvid den borgerliga regeringens förslag. Vi litar på regeringen i detta stycke. Herr talman! Först vill jag yrka bifall till utskottets förslag i samtliga moment i hemställanspunkterna i betänkande AU12. I det följande vill jag kommentera några av de frågor som tas upp i betänkandet. I avsnittet om arbetslivspolitikens inriktning delar utskottets majoritet regeringens uppfatttning i budgetpropositionen att det under de senaste åren har uppnåtts positiva resultat i arbetsmiljöarbetet och att det på många håll pågår ett intensivt förändringsarbete i både näringslivet och förvaltningar överallt i vårt samhälle. En viktig grund för dessa positiva förändringar är den reformering som företogs av arbetsmiljölagstiftningen år 1991. Det var den gången bred enighet i riksdagen om de förändringarna. Vidare kan konstateras att i många, kanske de flesta, av de program som drivits genom Arbetlivsfonden har viktiga förbättringar åstadkommits genom t.ex. ändrad arbetsorganisation och införande av kvalitetssäkringssystem. En intressant iakttagelse man kan göra är att vid införande av kvalitetssäkringssystem har, i de allra flesta företag, både produktivitet och skadefrekvenser minskat samtidigt som kvaliteten förbättrats. Detta framgår särskilt dramtiskt om man studerar siffrorna hos biltillverkarna, t.ex. Volvo och Saab. I takt med att monteringstiden för en bil har sjunkit har också kvaliteten stigit i motsvarande grad. Det blir mindre fel på kortare tid, och det är ganska remarkabelt. Med denna vetskap känns det underligt att läsa i den socialdemokratiska reservationen ''att den borgerliga regeringen förefaller sakna intresse för att driva på förnyelsearbetet''. I avsnittet om företagshälsovård konstaterar regeringen att det ännu inte slutits avtal mellan arbetsmarknadens parter som täcker mer än vissa delar av arbetsmarknaden. Detta sägs i budgetpropositionen. I flera motioner tas frågan upp, och det ställs krav på en lagreglering av företagshälsovården. Regeringens linje har varit och är att ännu en tid invänta att parterna kan komma överens genom kollektivavtal om hur företagshälsovården skall organiseras. Utskottets majoritet delar regeringens uppfattning att den bästa vägen för att få en väl fungerande, kostnadseffektiv, flexibel och resursanpassad företagshälsovård är genom avtal. Herr talman! Under många år har det växt fram åtgärder och system som underlättar för arbetshandikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har arbetsprövning, arbetsträning, hjälpmedel, lönebidrag och arbete i skyddade verkstäder. I ett flertal motioner tas olika aspekter upp på de arbetshandikappades möjligheter att arbeta och att få ett arbete. De förslag som ges är ofta välmotiverade. Men med det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss i finns det inte möjligheter till annat än mycket små marginella förändringar av åtgärdspaketet. Ett sådant problem har Marianne Jönsson uppmärksammat i sin motion A233. Det gäller handikappade skolungdomars deltagande i Af/Ami-vägledningsveckor inför studie och yrkesval. Det är fråga om små resekostnader. Utskottet anser att man i ett tillkännagivande bör ge regeringen i uppdrag att undersöka hur man skall ta fram pengar för dessa ungdomar. Det berör främst åttonde och niondeklassare. Slutligen några ord om Samhall AB. Koncernen har nu lagt fram sin första redovisning som aktiebolag. Av alla tecken att döma har bolagiseringen lyckats bra, och de uppställda kraven har infriats. Ett av de tuffare kraven som ställdes på koncernen gäller de s.k. övergångarna till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag tycker att det förtjänar uppmärksammas att Samhall under det svåra arbetsmarknadsåret 1993 lyckades nå en siffra som är bättre än den som riksdagen krävde. Riksdagen krävde 3 %, och Samhall har uppnått 3,6 %. Nu ställer vi återigen ett krav på 3 % inför det kommande budgetåret. Vi har hopp om att det skall infrias. Jag tycker att det är mycket bra gjort av Herr talman! Jag skall inte säga mera. Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet AU12.

Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om lagregleringen av företagshälsovård. Jag anser att det var dåligt att jämföra med förhållandet vid en provanställning. Jag kanske skall friska upp minnet litet för Sten Östlund. Det var fråga om att nollställa ett avtal till 12 månader. Det var inte fråga om att ett antal avtal skulle finnas kvar angående provanställning. När nollställningen är gjord kan man använda dispositiviteten i lagen när det gäller förhandlingar om provanställningstider. I en utredning finns redovisat en uppfattning om företagshälsovården som stämmer överens med min uppfattning, nämligen att företagshälsovården blir bäst genom att avtal förhandlas fram. Regeringen har dröjt längre med att ta itu med frågan än vad som egentligen avsågs. Vi får väl se. Om inte arbetsmarknadens parter kommer till skott med ett avtal, Sten Östlund, får ett lagförslag läggas fram. När det gäller Arbetsmiljöfonden vill jag bara replikera mycket kort: Jag tror att regeringen klarar den biffen.

Herr talman! Hans Andersson nämnde rehabilitering, utslagning och förtidspensionering. Enligt den senaste informationen jag har fått fanns det i fråga om förtidspensionering ett slags uppdämt behov. Antalet förtidspensioneringar steg snabbt när de nya reglerna om att företagen skulle inrätta rehabiliteringsplaner trädde i kraft. Men sista kvartalet 1993 sjönk de återigen ned till en nivå som motsvarar genomsnittet för 80-talet -- om jag är rätt underrättad. Vi kan alltså se en puckel när det gäller förtidspensioneringar. Jag är inte så rädd för fortsättningen på den punkten. Vidare var det frågan om företagshälsovården och utslagningen. Det är nog riktigt att det försvinner en del arbetstillfällen. Men jag kommer väl ihåg en bild som en av föredragandena i utskottet visade om hur de olika bidragssystemen inom arbetsmarknadspolitiken fungerade. Där beskrevs företagshälsovården som en kossa som var så övergödd att den inte kunde stå på sina ben längre. Företagshälsovården fick så mycket pengar att det inte gick att göra av med dem. En undersökning visade att så var fallet. Nu har kossan fått banta litet. Jag räknar med att den situation vi vill ha med ett eller flera avtal skulle resultera i en resursanpassad storlek på företagshälsovården och därmed få den effektiv i stället för övergödd. Jag emotser den närmaste framtiden och vad som sker på förhandlingsområdet.

Herr talman! Med de goda kontakter som Hans Andersson har inom exempelvis fackföreningsvärlden, förutsätter jag att han trycker på så mycket som möjligt för att få fram ett avtal. Jag kan försäkra att det trycks på från det andra hållet, på arbetsgivarna. Men jag håller med om, Hans Andersson, att det är brådskande. Jag skall lova en sak: det lilla som jag kan göra för att få något att hända skall jag göra.

Herr talman! I detta betänkande råder det mellan såväl regeringspartierna som oppositionen en total enighet på den punkt som jag särskilt vill understryka. Det handlar om det omfattande utredningsarbete som nu pågår inom kulturområdet.

Vidare sägs det: ''Även i frågor där det i sak råder olika uppfattningar om den lämpligaste lösningen har utskottet således kunnat enas om en gemensam motivering.'' I regeringens direktiv till Kulturutredningen, direktiv som innebar att man fick följa det som utskottet skrivit och som riksdagen hade beslutat om, framgår det att utredningen har fria händer att aktualisera de frågor som utredningen anser vara mest angelägna, utöver vad som framgår av direktiven. Regeringen har dock tillfört en begränsning. Regeringen har nämligen förbjudit Kulturutredningen och de andra utredningarna att komma med förslag till kostnadsökningar. Kulturutredningen arbetar nu mycket snabbt och skall vara klar till nyår. Herr talman!

Det kan möjligen vice ordförande bekräfta senare i samband med sitt inlägg. Utskottets majoritet har för egen del en mycket stark skrivning på denna punkt. Det skulle, för min del, vara intressant att få bekräftat att regeringen inte avser att komma med sådana förslag. Några sådana förslag är ju inte heller anmälda till riksdagen. Med tanke på vad som står i betänkandet måste regeringspartierna avvisa eventuella förslag i en sådan riktning, oavsett om förslagen skulle dyka upp i en oanmäld särproposition eller i anslutning till kompletteringspropositionen. I den socialdemokratiska motionen diskuterar socialdemokraterna frågan om att bilda en nationell fond för kulturinvesteringar. De säger att Kulturutredningen bör få i uppdrag att särskilt studera detta. Vad gäller denna motion skriver utskottets majoritet att enligt den information som utskottet inhämtat i dagarna kommer betydande belopp av de medel som riksdagen anvisat till arbetsmarknadsinsatser att avdelas till kulturmiljövård av sysselsättningsskäl. Det vet vi; det har riksdagen fattat beslut om. Vidare säger utskottets majoritet att utskottet vill, liksom för två år sedan, hänvisa till Kulturutredningens arbete. Detta markerar ytterligare att det som riksdagen i dag har att ta ställning till gäller för nästa budgetår, ingenting annat. Till Kulturutredningens uppgifter hör bl.a. att utvärdera uppfyllelsen av de kulturpolitiska målen. Jag vill här, herr talman, göra ett par markeringar. Dagens samhälle har naturligtvis på många sätt ändrat sig sedan målen fastställdes för exakt 20 år sedan. I dag har vi bl.a. på ett helt annat sätt än tidigare ett kraftigt och ökande flöde av idéer och konstarter mellan länder och människor. Det är i huvudsak både positivt och berikande för det svenska kulturlivet. Samtidigt har den angloamerikanska dominansen blivit alltmer markant inom stora delar av kultursektorn. Det får man ägna speciell uppmärksamhet, menar jag. I dag är kanske var tionde person som lever i Sverige född i ett annat land och har därmed en annan bakgrund. Det faktum att vi i hög grad lever i ett mångkulturellt samhälle måste klart avspeglas vid utformandet av kulturpolitiken; det säger sig självt. Det tror jag förtjänar att betonas ordentligt i en framtida kulturpolitik. Dessutom måste mediefrågorna framöver lyftas in ordentligt i ett kulturpolitiskt perspektiv. När man fastställde 1974 års kulturpolitiska mål var det nästan förbjudet att tala om det. Radio, men framför allt TV, spelar en betydligt mer central roll från kulturell synpunkt än för 20 år sedan. Det finns betydligt fler kanaler att titta på och lyssna till. Att det är viktigt att lyfta in kulturella aspekter mer bestämt och konsekvent illustreras främst av att regeringen låtit delar av yttrandefriheten gå på auktion. Man auktionerar alltså ut delar av det främsta kulturpolitiska målet, nämligen vidgandet av yttrandemöjligheterna. Jag syftar naturligtvis på auktionsförfarandet vid etableringen av de kommersiella radiokanalerna. Här kördes alltså yttrandefrihetsmålet bryskt över av nyliberalerna i regeringen. Själv menar jag att en viktig grund i en demokrati är att principen om yttrandefrihet hävdas så starkt att den har företräde när den kommer i konflikt med näringsfriheten. Med en lätt omskrivning kan man möjligen med Verner von Heidenstams ord säga: Det är en skam, det är fläck på Sveriges baner, att yttrandefrihet heter pengar. Om jag har förstått det rätt, verkar nu Birgit Friggebo vilja fortsätta på samma linje. Enligt tidningen Resumé vill kulturministern denna gång sälja ut P 3 inom Sveriges Radio. Den enda ickekommersiella kanal som ungdomar lyssnar på skall alltså kommersialiseras. Om man på Kulturdepartementet inte tror på att detta är den enda icke-kommersiella kanal som ungdomar lyssnar på, kan man låta någon utreda detta närmare. Jag har sett att det just i Kulturdepartementet är populärt att anlita konsultbolag, och då kan man ju anlita JKL, som uppmärksammades i TV-programmet Striptease nyligen. Detta konsultbolag kommer säkert att mot en fet ersättning kunna kontrollera detta. Herr talman! Erfarenheterna visar också att frågan om kulturell jämlikhet måste lyftas fram mer bestämt. De klasskillnader och de geografiska skillnader som fanns för 20 år sedan lever fortfarande i stor utsträckning kvar vad gäller kulturdeltagandet. Detta visar bl.a. Kulturrådets utredning om vidgat deltagande, liksom undersökningar gjorda av Landsorganisationen och Statistiska centralbyrån. En i någon väsentlig mening ambitiös kulturpolitik måste ta fasta på detta faktum och söka medverka till en förändring -- inte för förändringens egen skull, utan just därför att en förändring skapar förutsättningar för förbättringar. Särskilt viktigt är det att medvetet stödja barn och ungdomskultur -- detta speciellt i en tid då begrepp som ''kultur i skolan'' håller på att försvinna. Flickorna och pojkarna i skolan förvägras att se en teaterföreställning och att möta en konstnär eller en författare, därför att skolan inte tycker att det är någonting att lägga pengar på. Jag tror att det är speciellt viktigt att staten i någon mening försöker ange riktlinjer. De kulturpolitiska målen är just avsedda att vara riktlinjer också när kommuner och landsting fastställer sina kulturpolitiska mål. Detta är en punkt som jag särskilt vill lyfta fram. I en av de socialdemokratiska reservationerna tar vi upp frågan om ett handlingsprogram för de handikappades deltagande i kulturlivet. Ett av de kulturpolitiska målen är just att kulturpolitiken skall utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Även om Kulturutredningen nu skall titta på detta kan det vara värdefullt att Kulturrådet, för att spara tid och för att få större effekt, redan nu får i uppdrag att ta initiativ och göra en systematisk genomgång som leder till en förbättring av de handikappades möjligheter att delta i kulturlivet. Det stod ingenting om en bibliotekslag i direktiven till Kulturutredningen, trots att det hänvisades till den frågan i förra årets budgetproposition. Från socialdemokratisk sida har vi från och med det första sammanträdet drivit denna fråga, och den utreds nu. Jag vill för min del säga att det är klart att Kulturutredningen kan utreda frågan om det behövs en bibliotekslag, och om svaret blir ja kan den också lägga fram ett förslag till hur den skall utformas. Jag vill här och nu deklarera att vi från socialdemokratiskt håll anser att det behövs en bibliotekslag. Också här berör vi det som är grunden i en demokrati, nämligen just yttrandefriheten, alla människors möjlighet till fri tillgång till det tryckta ordet. En sådan lag bör innehålla riktlinjer, som innebär att det slås fast att boklån skall vara avgiftsfria. Oavsett var man bor i landet skall man ha möjlighet att låna en bok. Det skall vara någorlunda hygglig tillgänglighet. Det skall finnas kompetent personal. De allmänna biblioteken skall drivas i offentlig regi. Herr talman! Jag och socialdemokraterna i kulturutskottet står självfallet bakom samtliga de socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet, men jag vill begränsa mig till att enbart yrka bifall till reservationerna 1, 6, 7 och 8.

Herr talman! Det här betänkandet, nr 18, heter Övergripande kulturfrågor. Jag kommer att ta fasta på just det övergripande och tala om kulturfrågor från ett mer ideologiskt perspektiv än vad som kanske är vanligt här i kammaren. Annars handlar ju riksdagens kulturdebatter mestadels om enskilda frågor -- om mer eller, som det nu för tiden mest är fråga om, mindre statliga pengar till olika ändamål. För oss i Vänsterpartiet är detta att det händer något i människor i mötet med kulturyttringar ett mycket viktigt kriterium på kvalitet. Det finns ingen anledning för samhället att lägga pengar på olika verksamheter bara för att dessa skall producera ''kultur'' för passiv konsumtion. Om olika kulturverksamheter när de når den enskilda människan inte enbart skall konsumeras av denna, om det skall hända något i människor i det mötet, uppstå en dialog, måste respondenten -- jag vill hellre säga det än mottagaren -- eller individen ha en rimlig chans att tyda det ''språk'' eller de uttrycksmedel som den konstnärliga verksamheten använder sig av. God kultur -- och nu använder jag begreppet i ganska snäv bemärkelse -- handlar alltså om kommunikation mellan den professionelle kulturskaparen och kunniga, lyhörda och kravfyllda respondenter. Närhelst en kommunikation uppstår -- även om den inte yttrar sig på annat sätt än att mottagaren blir arg och skåpar ut det som den professionelle kulturskaparen har att erbjuda, vare sig det rör sig om en tavla eller en teaterföreställning -- då lever kulturen. Övergripande kulturfrågor borde alltså handla om hur vi skapar en sådan kultursituation att kulturen inte reserveras för en liten elit i samhället och inte reduceras till att vara en fråga om hur en viss vara -- i det här fallet olika kulturyttringar -- distribueras till konsumenter på effektivaste sätt. Den samhälleliga kulturpolitikens ansvar måste vara att skapa behov av kultur. Hur gör man det då? Jag medger att det inte är så enkelt. Det har ju visat sig att det inte räcker att se till att det finns ett brett utbud av kulturaktiviteter -- även om det naturligtvis också är viktigt och det återstår mycket att göra på det här området. Det räcker inte heller att satsa allt på den professionelle kulturskaparen. Om han eller hon inte har någon att kommunicera med får vi en ''l'art pour l'art''-situation; vi bygger glastorn för det konstnärliga skapandet. Det gäller att i betydligt större utsträckning bry sig om basen i kommunikationen, den enskilda människan, och vad som händer i henne.

Om vi gjorde på detta sätt skulle det inte finnas några problem med vikande besökssiffror vare sig på teatrarna, konserterna eller utställningarna -- vare sig i dag eller i morgon. Morgondagens kulturutövare och kulturdeltagare växer ju upp i dag. Självfallet är det skolan som har det grundläggande ansvaret för denna del av barnens fostran. Ingen skulle komma på tanken att ge följande budskap till en sexåring: Här har du papper, penna och lite texter. Får du bara ha det här omkring dig kommer du att lära dig läsa och skriva på egen hand. Gör du det inte själv ankommer det på din familj att uppmuntra ditt eventuella intresse. Vi har i stället en hel uppsättning metoder och utmejslade, väl genomtänkta pedagogiker för barns läs och skrivinlärning. Vi tränar den verbala begåvningen och ger stort utrymme åt det skrivna ordet i skolan. Vill det sig väl skapar vi ett behov av olika sorters litteratur hos barnet för all framtid. Men för alla de andra uttrycksmöjligheterna och för den icke-verbala kommunikationen finns det nästan inga pedagogiska metoder. Vi struntar i dem. Jag vill hävda, att lika väl som det är vår självklara skyldighet att lära alla barn läsa är det vår skyldighet att ge alla barn möjlighet att uttrycka sig på alla de andra ''språken''. Men vi gör inte det, och därför består de kulturella klasskillnaderna. Kulturkonsumtionsmönstret är sig ganska likt över decennierna. Teater är fortfarande inte ett självklart inslag i skolan. Barns och ungdomars möjligheter att lyssna på musik är nästintill obegränsade, men fortfarande är det få som spelar själva. Konstmusik lyssnar endast en kulturell överklass på. Exemplen kan mångfaldigas. Starka intressen strävar nu efter att mönstra ut de kulturpolitiska mål som Vänstern vill stärka. Mer än tidigare måste därför riksdagen ägna uppmärksamhet åt att stärka de mål som betonar allas rätt och möjlighet att delta i skapande aktiviteter, som främjar kontakten mellan människor, ökar förståelsen över kulturgränser och skapar identitet genom att ta till vara och levandegöra kulturarvet. Vi kan inte vänta på Kulturutredningen och på vad den eventuellt kommer fram till innan vi tar ställning. Det kommer att ta flera år innan utredningens förslag kan omsättas i praktisk politik. Jag yrkar därför bifall Vänsterpartiets reservation nr 2, som jag står bakom. Jag skall helt kort ta upp några andra problem, som har anknytning till våra reservationer. Det gäller dels att kulturutbudet är så koncentrerat till Stockholmsregionen, dels och att det regionala kulturutbud som faktiskt finns så dåligt når ut till människor att samordning och samarbete mellan olika kulturutövare och kulturinstitutioner blir högst tillfälligt. För att i någon mån motverka det sistnämnda föreslår vi i Vänsterpartiet att särskilda regionala kulturkonsulenter tillsätts. Deras uppgift är att knyta samman människors egna skapande aktiviteter med kulturinstitutioner och andra resurser. Det kan gälla historisk dokumentation, bygdespel eller andra kulturella aktiviteter som stärker den egna eller den lokala identiteten. Goda erfarenheter av sådana kulturkonsulenter finns på olika håll i landet, bl.a. körkonsulenter, teaterkonsulenter och nu senast en danskonsulenttjänst i Norrbotten. För att motverka Stockholmskoncentrationen vill vi ge Kulturrådet möjlighet att ha litet lösa pengar för att kunna uppmuntra, ta till vara och stimulera nya initiativ på kulturområdet utanför storstäderna. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3 och nr 4. I betänkandet tas också frågan om en bibliotekslag upp. Jag har vid ett otal tillfällen här i kammaren hävdat att kravet på att införa en bibliotekslag växer sig starkare. Det påståendet håller, trots att det har upprepats i ett par år. Vänsterpartiet har länge lagt fram förslag om en sådan lag. Vi hävdar att skälen för den är mycket starka nu. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot alla delar av kultur och utbildningsområdet, och kommunernas försämrade ekonomi har till följd att folkbiblioteksverksamheten på många håll har drabbats av kraftiga inskränkningar. Hoten om olika slags avgifter för boklån eller biblioteksbesök kvarstår faktiskt, trots försök att lagreglera bort dem. Dessa hot och problem gäller särskilt universitetsbibliotekens fjärrlån. En bibliotekslag har många syften, men den skall bl.a. garantera sådana fria fjärrlån. De är en förutsättning för att studier och forskning skall kunna bedrivas över hela landet. Fria fjärrlån skall också inbegripa lån från universitetsbiblioteken. Jag upprepar detta litet allvarligt, därför att det är starka krafter i rörelse för att man skall ta ut ganska höga avgifter på fjärrlånen. Man hävdar bl.a. att biblioteken är ett konkurrensmedel mellan de olika universiteten, och därför håller man hårt i det bokbestånd man har. Man vill inte låna ut det gratis till exempelvis nya högskolor som inte har hunnit skaffa sig motsvarande bokbestånd. Detta tycker vi i Vänsterpartiet är orimligt. Vi vill slå vakt om de fria fjärrlånen och menar att detta är ett starkt argument för att en bibliotekslag måste till. En bibliotekslag är också viktig för att decentraliserad högskoleutbildning och distansundervisning skall kunna bedrivas. De yngre högskolorna måste kunna få gratis tillgång till forskningsinstitutionernas och universitetens litteratur och tidsskriftsbestånd. Mångfald och variation i utbud av litteratur är viktigt, särskilt för barn och ungdomar. Det är ju i barnaåren som grunden för ett litteratur och läsintresse läggs. Genom litteratur tränas läsförmågan och läsförståelsen. Lust för läsande och läsvana skapas bl.a. genom att tidigt ge barnen tillgång till många böcker med varierat innehåll. Få barn och ungdomar kan få del av detta utan folkbiblioteken. Jag vill därför också yrka bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Charlotte Branting avslutade sitt anförande -- om jag förstod det rätt -- med att med instämmande i vad Ny demokrati hade sagt om att frysa bidragen i avvaktan på den kulturpolitiska utredningen ställa en fråga till Simon Liliedahl. Jag skall inte besvara den. Men om även Charlotte Branting anser att man bör frysa bidragen i avvakten på utredningen, hur kan Charlotte Branting då försvara att man skär ner anslaget till Stockholmsinstitutionerna i stort sett bli orörda? Det är min ena fråga till Charlotte Branting. Sedan skall jag inte ge mig in särskilt mycket på sifferexercis. Men när Charlotte Branting applåderar den sittande regeringen och talar om att man har lyckats höja bidragen med några tiotal miljoner för tredje året i rad, vill jag konstatera att vi under den socialdemokratiska regeringens tid på den gamla goda tiden hade en årstakt i reformverksamheten på 125 miljoner kronor. I år har Socialdemokraterna väckt en kulturmotion, som innebär ökade satsningar i förhållande till regeringen på 500 miljoner kronor. Det ser olika ut på olika håll ute i landet. Charlotte Branting nämner som avskräckande exempel på kultursatsningar, om jag förstått det hela rätt, Grästorps kommun -- en av de mest genuint borgerligt styrda kommunerna. Som ett bra exempel, om jag också här har förstått Charlotte Branting rätt, anförs Skinnskatteberg. Såvitt jag minns är det en socialdemokratiskt styrd kommun. Det här visar kanske litet på hur det är med viljorna ute i landet. Charlotte Branting säger att jag får fråga regeringen om utvecklingen framöver. I och för sig kan jag ju fråga kulturministern hur det förhåller sig. Hon finns ju här i kammaren. På varje punkt hänvisas det till sittande kulturutredning eller till motionskrav beträffande olika åtgärder. Min fråga till Charlotte Branting blir därför: Betyder detta att Charlotte Branting så länge utredningen arbetar kommer att motsätta sig ett eventuellt förslag som innebär att regeringen vill skapa nya statliga organ inom kultursektorn? Utredningen är mycket enhällig och mycket kategorisk. Ni är också mycket kategoriska i det ni själva skriver när ni bemöter de socialdemokratiska reservationerna. Ni säger att ingenting skall göras, och ni hänvisar då till sittande kulturutredning. Den logiska slutsatsen måste bli -- som jag tolkar det hela -- att vi skall avvakta Kulturutredningen. Den senaste frågan är viktigare för mig än den första. Jag efterlyser alltså svar på frågan: Kommer Charlotte Branting att motsätta sig eventuella förslag från regeringens sida i det här avseendet -- oavsett om de läggs fram i en oanmäld särproposition eller i anslutning till kompletteringspropositionen?

Herr talman! Min avsikt var inte att göra en genomgång av hur det är i olika kommuner. Jag valde faktiskt att nöja mig med de exempel som Jag som folkpartist vill inte ge några bindande löften i något avseende, sade Charlotte Branting. Ja, det kan kännas tryggt för svenska folket att veta att man i Folkpartiet inte ger några löften. Då undrar jag faktiskt: Om man så kategoriskt som sker i detta betänkande och principiellt så bestämt skriver att vi skall avvakta sittande kulturutredning, måste väl konsekvensen bli att man säger nej till varenda förslag inom den här sektorn när det gäller strukturförändringar. Det gäller alltså framför allt det som sägs i både motioner och betänkande. Vidare säger Charlotte Branting att vi nog kan lyfta in vad vi vill i Kulturutredningen. Därför finns det inte någon anledning för Socialdemokraterna att reservera sig. Det skall vara tyst i klassen -- det är Charlotte Brantings budskap. De erfarenheter som vi socialdemokrater har i detta sammanhang bygger på följande: För det första är det regeringspartierna som har majoritet i utskottet. För det andra gäller det bibliotekslagen. Det tog faktiskt ett halvår innan vi fick besked från utskottets majoritet om att man var beredd att utreda frågan. Därför är det inte särskilt konstigt att vi vill ha ett ställningstagande från riksdagen, om att vissa speciella frågor skall lyftas in. Frågan om en bibliotekslag t.ex. aktualiserade jag -- för att vara indiskret, vilket man kanske inte skall vara men det struntar jag i -- redan vid det första sammanträdet med utredningen. Sedan gick det ett halvår innan den borgerliga majoriteten kunde bestämma sig för om man över huvud taget skulle utreda frågan. Jag bollar gärna vidare frågan om huruvida regeringen -- Charlotte Branting vill ju inte ge bindande löften i något avseende -- har planer på att göra några dramatiska förändringar när det gäller kulturpolitikens utformning. Det handlar då bl.a. om att bilda nya statliga organ inom kultursektorn i form av exempelvis en fond.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

Charlotte Branting verkar dock vara litet kluven. Hon ifrågasätter ju varför vi redan nu vill att riksdagen skall ta ställning beträffande de kulturpolitiska mål som vi uppenbarligen är överens om. Jag tycker att det är heltokigt att vi skall behöva invänta Kulturutredningens betänkande för att kunna slå fast saker som vi uppenbarligen är helt överens om. Vidare tycker Charlotte Branting att det inte är nödvändigt med stimulanser när det gäller nya verksamheter i landet. Hon hänvisar till att Kulturutredningen kommer att diskutera detta med kulturella centrum. Men det förslag som vi har lagt fram och som gäller stimulanspengar handlar alls inte om att resurser skall satsas på nya kulturella centrum, snarare tvärtom. Efter de besök som vi har gjort ute i landet och efter att ha tagit del av kulturpropositionen borde vi veta att det faktiskt i det närmaste är totalstopp när det gäller möjligheterna att få samhälleligt stöd till nya fräscha initiativ och aktiviteter. Sedan vill jag än en gång påminna om de studieresor till olika ställen ute i landet som Kulturutredningen har gjort. För mig framstår det som fullkomligt klart att det är två budskap som samstämmigt har levererats från alla håll, alltså från alla de människor som vi har besökt. Det första är att barn och ungdomar de senaste åren har kommit i kläm när det gäller kulturfrågor på grund av kommunernas dåliga ekonomi. Det andra är att vi måste få möjlighet till lösa kulturpengar just för att kunna uppmuntra och ta till vara nya aktiviteter. I dag är alla resurser låsta till befintlig verksamhet. Jag tycker att det är beklagligt att Charlotte Branting inte ställer sig bakom

Herr talman! Skillnaden mellan de satsningar ute i regionerna som Charlotte Branting räknar upp och Vänsterpartiets är att ni ensidigt vill satsa på befintliga institutioner -- länsteatrar osv. Vi vill ha den lilla struntsumman -- skulle jag nästan vilja säga -- för att möjliggöra nya initiativ och nya aktiviteter utanför institutionerna. Charlotte Branting verkar vara helt fångad av institutionstänkandet. Jag vill gå så långt att jag hävdar att det är till nackdel för det svenska kulturlivet att vi så ensidigt binder våra resurser till de stora institutionerna, i första hand till Stockholm och när det gäller det övriga landet till de regionala institutionerna. Det stryper ett nyskapande och ett nytänkande. Det kväser entusiasmen, tyvärr. Jag beklagar detta. Vi har alltså i grunden en helt annan syn på vad som skapar aktivitet och vad det är viktigt att satsa på. Charlotte Branting säger att vi inte någon täckning i någon budget för våra kultursatsningar. Det har vi visst. Har Charlotte Branting läst våra motioner? När det gäller t.ex. finansieringen av kulturmiljövård har vi inte, helt riktigt, formulerat oss exakt i vår kulturmotion och hänvisat pengar till kulturmiljövård. Däremot har vi i en särskild motion, som har hänvisats till bostadsutskottet, skrivit om pengar till ROT-projekt, och där har vi nämnt saker som vi nu har att fatta beslut om. Vi har lyft fram t.ex. Vadstena slottsvallar som ett viktigt projekt, renovering, tillbyggnad och ombyggnad av andra viktiga kulturlokaler, statliga såväl som icke-statliga, samt viktiga kulturmiljöprojekt. När det gäller finansieringen kan jag alltså lugna Charlotte Branting. Den är väl tillgodosedd.

Herr talman! Det hade naturligtvis varit lockande att kasta sig in i debatten mellan Elisabeth Persson och Charlotte Branting, men jag tror dess värre inte att den typen av detaljexercis ger särskilt mycket. Jag tycker att betänkandet trots sitt ringa omfång är ett bra betänkande. Dock är det en sak som har fått mig att gå upp i debatten. Det finns litet för mycket av ''vänta på utredningarna''. Det finns många frågor som man hade kunnat ta ställning till i stället för att bara hänvisa till de fyra kulturpolitiska utredningarna. Allt har inte med pengar och budgetanslag att göra. Det finns många frågor som det utan tvekan både med nuvarande ramar och med nuvarande inriktning skulle ha kunnat fattas beslut om. Det är ständigt återkommande motioner angående Göteborg. Anledningen till att jag gärna vill ta upp detta är att det inte bara ligger ett nationellt intresse och ett nationellt ansvar för att se till att decentralisera kulturfrågorna ut över landet. Det finns också ett nationellt ansvar för att utnyttja det som redan finns. Här finns alltså ett antal frågor som har varit obesvarade under många år när det gäller ansvaret för en hel del av verksamheten ut över landet. Jag kan ta ett för mig ganska aktuellt exempel. Vem är egentligen ansvarig för den marinarkeologiska verksamheten i Sverige? Därom slåss t.o.m. olika museer inom det här området. Det finns muntliga överenskommelser från 30-talet som man har ett svagt minne av innebär det ena eller det andra. När det sedan kommer till kritan har man inte något konkret att peka på. Här finns en mängd frågor som borde ha kunnat klaras ut innan vi får resultatet från utredningarna. Vi kan inte invänta utredningarnas resultat, utan vi måste även i nuläget vårda det kulturella arvet, det kulturella kapital som vi har. Därför tycker jag att det är synd att man inte har kunnat ge en liten signal från utskottets sida till utredningarna. Sedan hade man kunnat väga åsikterna på området mellan utredningarna och utskottet. Sverige är ju ett befolkningsmässigt litet land. Det finns stora resurser som måste användas på ett bättre sätt än vad vi gör i dag. Jag är i och för sig övertygad om att man från utredningarnas sida kommer att kunna peka på ett bättre och annorlunda hanterande. Men det finns inte anledning att invänta utredningsresultaten i alla avseenden. En liten kommentar till meningsutbytet mellan Elisabeth Persson talade om att man skall kunna skapa mer och att man skall ha fria resurser. Jag blev litet fundersam när jag hörde att Elisabeth Persson tyckte att vi skulle ha ytterligare konsulenter. Låt mig säga att det inte är administratörer som skapar kulturen. Det gör de fria kulturskaparna.
Herr talman! Jag skall göra en liten kommentar till Jag är naturligtvis glad över de positiva omdömen som allmänt fälls om betänkandet. Jag kan instämma i att utskottsmajoriteten alltför mycket präglas av attityden ''vänta på sittande utredning''. Jag kan bara hoppas att Lennart Fridén stöder de socialdemokratiska reservanterna, som vill ha klarlägganden när det gäller bibliotekslag, barnoch ungdomskulturen och de handikappade.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Åke Gustavsson tidigare har lyssnat väldigt dåligt på mig om han tror att han skulle få mig med på frågan om en bibliotekslag. Där har jag samma uppfattning som hans förre kulturminister, nämligen att en sådan skall vi inte ha.

Herr talman! Det är möjligt att Lennart Fridén inte satt på sin plats och hörde mitt anförande. Vi i Vänsterpartiet har alltså två olika förslag. Vi vet också att det inte är några regionala kulturkonsulenter som skapar nya spännande saker. Det var inte heller meningen. Det gällde ett alldeles särskilt anslag. De fria pengarna vill vi reservera för Kulturrådet för att rådet skall kunna stimulera nya aktiviteter. När det gäller regionala kulturkonsumenter hade jag önskat att vi hade haft betydligt mer pengar för att kunna hjälpa kommunerna i deras samordningsarbete. På grund av den kommunala omorganisationen har kunskaper på många håll i landet gått förlorade, likaså engagemanget. I och med att man exempelvis splittrat upp resurserna för kulturaktiviteter på väldigt små enheter finns risken att det i stort sett inte blir någonting av det hela. Nu har vi inte de pengarna. Vi får också ta ansvar för den samhälleliga budgeten. Vi kan inte ta på vårt ansvar att skapa tjänster i varenda kommun, men vi vill i alla fall uppmuntra något slags regionalt samarbete mellan olika institutioner. Vi vet av erfarenhet från en del håll i landet att man kan nå goda resultat också med regionala konsulenttjänster. Jag kan ta som exempel en danskonsulent i Norrbotten. Uppgifterna för en sådan är naturligtvis inte att själv skapa kulturaktiviteter men att hjälpa till att samordna, skapa kontakter mellan enskilda människor, amatörer, institutioner osv. för att på det sättet bredda och fördjupa kulturaktiviteterna. Vi inbillar oss alltså inte att det här skulle innebära världens lyft för nya aktiviteter. Det var två olika bidrag jag talade om.
Herr talman! Elisabeth Persson vill ge ett uppdrag till Statens kulturråd. Som ledamot av dess styrelse sedan fyra år tillbaka kan jag säga att det knappast är där som man stimulerar till nya kulturaktiviteter. Det gör man ute bland de aktiva kulturskaparna. När det gäller konsulenter vill jag säga att det finns en fantastisk övertro på organisation. Organisation är inte det viktigaste, utan det är funktion som är det viktigaste, och det skapas också av de aktiva kulturskaparna. Det gör inga byråkrater.
Herr talman! Om jag inte hade känt Lennart Fridén som en vanligtvis ganska klok människa, skulle jag vilja påstå att han nu gör sig litet dummare än vad han är. Vem som skall handha dessa pengar är naturligtvis inte det viktigaste. Vi har föreslagit Kulturrådet, eftersom vi tror att det där finns möjlighet att organisera det hela. Men det är inte Kulturrådet som skall skapa aktiviteterna. Det händer faktiskt en hel del i det här landet utanför institutionerna, Lennart Fridén. Det finns massor av initiativ och människor som med entusiasm och skaparförmåga gör nya saker. Men de har ingen som helst möjlighet att få något ekonomiskt stöd eller några garantier för sin verksamhet, eftersom kulturpengarna så gott som helt och hållet är upplåsta. De går via grundbelopp osv. över den statliga kulturbudgeten till redan befintliga projekt. Vi har tidigare talat om att vi skall vänta på de förslag som Kulturutredningen eventuellt kommer att lägga fram. Medan gräset växer, dör kon. Det rör sig om futtiga 5 miljoner som vi vill reservera. Nya aktiviteter som skapas av professionella konstnärer och andra entusiaster skall kunna få en rimlig chans att fortleva.
Herr talman! Hade jag varit riktigt elak nu, hade jag kunnat säga någonting om detta med att anstränga sig för att göra sig dummare eller inte behöva göra det. När man nu som Elisabeth Persson föreslår skall hantera dessa pengar via Statens kulturråd rör det sig fortfarande om de tjänstemän som finns där. Jag tror inte att jag avslöjar några större hemligheter om jag berättar att vi i styrelsen på sistone har diskuterat alternativa finansieringskällor. Det måste finnas andra som beslutar över hur pengar till kulturen skall fördelas. Det blir med naturnödvändighet så, att efter ett antal år förstelnar en byråkrati av den här typen, och det är inte bra för förnyelsen. Därför är funderingarna om alternativa kulturfonder o.d. alldeles utmärkta. Jag vågar hävda att det inte är den vägen som man skall gå när det gäller dessa pengar, utan man skall gå en annan väg. Som sagt, varken politiker eller tjänstemän skapar kultur. Det gör kulturskaparna själva. Vi skall underlätta och stödja, men vi skall inte forma en massa fyrkantiga boxar och styra det hela.

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall behandla -- om ersättning och bidrag till konstnärer -- finns det två reservationer från oss socialdemokrater. Jag vill, herr talman, börja med att yrka bifall till dessa två reservationer. I dag står kulturfrågorna på dagordningen. En framgångsrik kulturpolitik är omöjlig utan fullödiga konstnärliga insatser. Att garantera konstnärer goda arbetsbetingelser och inkomstmöjligheter är därför en mycket central uppgift. Jag vill, herr talman, med bestämdhet hävda att utan konstnärer blir det ingen konst! Kulturarbetarna/konstnärerna har i dag en mycket svår situation. Det är svårt att få arbete inom det egna yrket för att klara uppehället. Arbetslöshetssiffrorna inom kulturområdet är chockerande. Den möjlighet som konstnärer av olika slag har haft då det gäller att få en inkomst genom att t.ex. arbeta i studieförbunden har också krympt. Vi socialdemokrater kan bara beklaga att tidigare beslut här i kammaren innebär att bidragen till studieförbunden minskar. Vi socialdemokrater vet att en satsning på studieförbunden också är en satsning på kulturarbetarna. Den borgerliga regeringen tycks inte ha ambitionen att stödja våra konstnärers vilja till en egen inkomst! Sedan kan vi naturligtvis ställa oss frågan: Är man arbetslös som författare, bildkonstnär eller skulptör? Vissa konstnärer kan vara svåra att placera in i de vanliga arbetsmarknadsbegreppen. Vi kan dock i dag konstatera att många konstnärer är inkomstlösa. Där det tidigare har lagts ned tid och pengar på att sprida kultur skärs anslagen ned. Vi har hört oroande rapporter om skolornas beställningar av exempelvis teater och konserter. Jag vill påstå att kulturen har fått stryka på foten i ''Europas bästa skola''. Konstnärer i fria grupper har allt svårare att hitta arbetstillfällen. Regionmusiken får färre beställningar, och författarbesöken minskar och har snart försvunnit. Följden av den borgerliga politiken blir inkomstlösa konstnärer. Konstnärernas villkor måste diskuteras. Vi socialdemokrater har i en motion krävt att frågan om en egenavgiftsfond för kulturskapare tas upp till behandling i Kulturutredningen. Jag förutsätter att denna för landets konstnärer så viktiga fråga nu får en grundlig behandling. Det vore intressant att höra om Rose-Marie Frebran, som skall upp i talarstolen senare, och hennes borgerliga kolleger är villiga att arbeta för en egenavgiftsfond. Herr talman! Med anledning bl.a. av den situation som nu råder vill vi socialdemokrater öka anslaget Bidrag till konstnärer med 5 miljoner kronor. Detta förslag skulle innbära en kraftig förstärkning av möjligheterna att ge stöd till författare, översättare, dramatiker, bild och formkonstnärer och scen och filmkonstnärer. Dessutom innebär ett ökat anslag väsentligt större möjligheter för dessa grupper att delta i internationella kulturutbyten, vilket i dessa tider är mycket angeläget. Jag skulle särskilt vilja uppmärksamma en fråga som berör upphovsmän på musikområdet, musiker och sångare. Alltför länge har dessa yrkesutövare väntat på att frågan om ersättning vid användning av musikalier på bibliotek skulle lösas. Riksdagen har tidigare behandlat ett förslag om ett system för biblioteksersättning liknande det ersättningssystem som gäller för författare och översättare. Riksmötet 1990/91 uttalade att denna reform borde genomföras. Nuvarande regerings föredragande har inte hörsammat denna beställning från riksdagen. I den första budgetpropositionen var argumentet att den ekonomiska situationen gjorde det omöjligt att genomföra reformen. I den senaste budgetpropositionen hänvisas till utredningen om kulturpolitiken. Vi socialdemokrater förutsätter att utredningen kommer att behandla frågan om ersättning vid användning av musikalier på bibliotek. I avvaktan på utredningen föreslår vi att man utökar de särskilda insatserna för upphovsmän på musikområdet samt musiker och sångare med 2 miljoner kronor inom ramen för den höjning av anslaget Bidrag till konstnärer som vi föreslår. I vår motion finns det också förslag om förbättringar av upphovsrätten för musiker, sångare, skådespelare, dansare och andra artister. Herr talman! Låt mig få uppehålla mig vid en fråga som har blivit mycket aktuell, nämligen den om representationen i Bildkonstnärsfonden. Jag är väldigt glad över att kulturministern finns här i kammaren. Jag undrar om förslaget inte från början är en missuppfattning. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om varför kulturministern anser det nödvändigt att frånta konstnärsorganisationerna deras rätt att utse styrelserepresentanter i Bildkonstnärsfonden.

Bildkonstnärsfonden har att fördela ersättning och bidrag till konstnärer. Enligt förordningen om Sveriges bildkonstnärsfond anvisar staten årligen medel som ersättning åt bild och formkonstnärer för de konstnärliga verk i offentliga institutioners ägo som visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt. Till skillnad från de bidragsgivande arbetsgrupper som också finns inom Konstnärsnämnden har Bildkonstnärsfonden som jag ser det en ersättningsdel att förvalta. Det är helt självklart för oss socialdemokrater att intresseorganisationerna skall vara med och besluta över sina egna pengar. Det tycks som om regeringen försöker förvandla ersättning till bidrag genom att ta bort upphovsmännens rätt att fördela sin egen lagstadgade ersättning. Herr talman! Ett sådant förslag måste avslås. Det är för mig en gåta att de borgerliga representanterna i utskottet instämmer i det som sägs i förslaget. Anser ni verkligen att den regel som gällt sedan 1982 nu skall upphöra? Varför anser ni det, om ni nu gör det? Det är inte nog med att konstnärerna i Sverige är inkomstlösa. Nu skall också deras inflytande över egna medel försvinna. Herr talman! Till sist skulle jag vilja rikta en fråga till Ny demokratis representant. Ni i Ny demokrati har vid behandling av olika kulturfrågor genomgående hänvisat till pågående utredningar. Det kan jag förstå. Men nu är ni plötsligt beredda att ändra er i en fråga. Vad är det som gör att ni just i denna fråga inte vill invänta utredningens betänkande? Anser ni inte att yrkesutövande konstnärer har rätt att fördela sina egna inkomster? Herr talman! Ett stöd till konstnärerna innebär ett rikare och mer omväxlande liv för oss alla. Det inopportuna, udda och utmanande håller demokratin levande. Konstnärerna behövs i vårt samhälle, och vi måste visa förtroende för dem.

Herr talman! Först vill jag understryka att jag i allt väsentligt delar Ingegerd Sahlströms oro över framför allt bildkonstnärernas svåra ekonomiska situation. Jag anser att det är vår plikt att så långt det är möjligt försöka bidra till att den förbättras. Därför kommer jag, trots att vi i Vänsterpartiet inte har väckt någon motion i frågan, att rösta för reservation 3. Charlotte Branting har så att säga hjälpt Vänsterpartiet att få pengar över till detta genom att rösta ned ett av våra tidigare förslag. Jag kan väl avslöja att jag när vi påbörjade arbetet med motionerna i utskottet inte hade förväntat mig att riksdagen skulle ställa sig bakom alla de förslag som Vänsterpartiet kommer med utan litet kallt hade räknat med att det kanske kommer att bli pengar över i vår budget. Jag känner mig föranlåten att erkänna detta. När det gäller just de pengar som berörs i reservation 3 har den borgerliga sidan hjälpt till med att skapa balans även i vår budget. Jag yrkar också bifall till reservation 2 om sammansättningen av Sveriges bildkonstnärsfond. Utskottets borgerliga ledamöter följer här samma linje som regeringen och vill avskaffa konstnärsorganisationernas rätt att utse representanter i bildkonstnärsfondens styrelse. Jag beklagar detta, eftersom jag tycker att det är viktigt att behålla nuvarande sammansättning, dels av de skäl som Ingegerd Sahlström hänvisar till och som jag senare djupare skall gå in på, dels därför att jag verkligen hoppas få riksdagens gehör i ett annat ärende, som skall behandlas senare och som gäller vidareförsäljning av konst. I det ärendet finns bl.a. en Vänsterpartimotion. Det skulle vara utmärkt att ha kvar den nuvarande sammansättningen av bildkonstnärsfonden vid förvaltningen av de nya resurser till bildkonstnärerna som vidareförsäljningsavgiften skulle ge. Jag ser fram emot detta. Nu vill både regeringen och utskottets borgerliga ledamöter förändra representationen. Jag tycker inte att det är bra, och jag utgår från att såväl kulturutskottet som andra av riksdagens ledamöter under den tid som gått sedan motionerna i ärendet skrevs har uppvaktats från konstnärernas håll. Såvitt mig är bekant har det inte framkommit någonting alls som talar för att en förändring i den riktning som föreslås skulle ge några som helst positiva förändringar. Argumentationen lyser, som tyvärr så ofta när det gäller kulturministerns förslag till förändringar, helt med sin frånvaro. Vi i Vänsterpartiet anser att konstnärerna via sina egna organisationer och representanter själva besitter den kompetens som krävs för att fördela dessa medel. Vi menar att konstnärliga kvalitetsbedömningar inte torde göras bättre av amatörer eller lekmän än av professionella konstnärer. Vi tycker också att förslaget tyder på bristande tilltro till konstnärsorganisationernas opartiskhet. Vi har en god tilltro till deras opartiskhet, och vi avvisar därför förslaget att organisationerna skall fråntas rätten att utse ledamöter i bildkonstnärsfondens styrelse.

Herr talman! Vi behandlar nu betänkandet om ersättningar och bidrag till konstnärer. I betänkandet berörs en total medelsanvisning på nästan 200 miljoner kronor. Det är glädjande och känns mycket bra för en kulturpolitiker att det inte handlar om en enda nedskärning i de fem anslag som tas upp i betänkandet. Någon har tidigare i eftermiddag under kulturdebatten slarvigt slängt ur sig att det nu för tiden för det mesta handlar om neddragningar inom kulturpolitiken, men det är inte alls sant när det gäller det statliga området. I detta betänkande är det i stället fråga om ett par uppräkningar av anslag, och även det känns bra. Det är total enighet i utskottet om tre av de anslag som vi behandlar men oenighet om två. Det gäller för det första en s-reservation i vilken föreslås att man skall plussa på ytterligare till bidrag till konstnärer. Jag yrkar avslag på reservation 3 från socialdemokraterna. Jag yrkar också avslag på Ny demokratis reservation 4, där man säger nej till den uppräkning som föreslås av detta anslag. Socialdemokraterna är alltså inte nöjda med uppräkningen utan vill ha mer. Nydemokraterna är inte nöjda med att vi plussar på utan vill minska anslaget. Vidare säger miljoner kronor av anslaget Visningsersättning till bild och formkonstnärer. Jag yrkar avslag också på reservation 1. I båda de fall där Ny demokrati reserverar sig anför man de principiella skäl som man framhöll i det särskilda yttrandet vid det förra betänkandet. Utredningar pågår för fullt. De skall inte föregripas -- allt skall vara oförändrat, menar Ny demokrati. Man skall säga nej till plus och nej till minus. Till synes är det här mycket konsekvent genomfört. Man kan i en hel del av Nydemokraternas förslag och motioner finna att de gång på gång upprepar att de av principiella skäl har yrkanden som innebär att någon förändring inte skall ske. Men i själva verket är det inte alls konsekvent genomfört, vilket ärendena här i dag inte minst i fortsättningen kommer att visa, och en del har redan visat det. Det är inte konsekvent och inte alls så minutiöst genomfört som det till att börja med kan verka, utan det finns en mängd undantag från denna princip. För det första har Ny demokrati sina egna favoritobjekt inom kulturområdet, och där plussar man glatt på och tar tacksamt emot stöd från socialdemokraterna för att genomföra påplussningarna. För det andra återgäldar man en tacksamhetsskuld för detta stöd från socialdemokraterna genom att även ställa sig bakom socialdemokratiska förslag som man inte alls själv har väckt och på intet sätt har finansiering för. Inte heller i de fall där egna förslag går igenom med socialdemokratiskt stöd har man någon som helst finansiering. Man får stöd för att öka på kostnaderna men inte för några som helst förslag till finansiering. Inte i något av dessa två typfall tar man alltså något som helst ansvar för finansieringen. Jag ser inte heller att socialdemokraterna gör det. Herr talman! Den bristande respekten för miljonerna i statsbudgeten är oroande. Jag vill påstå att det inte räcker att ha respekt för miljarderna i nuvarande statsfinasiella läge. Elisabeth Persson talade tidigare i debatten om ''en struntsumma''. Man kan inte behandla miljonerna i statskassan som privatpersoner behandlar sina enkronor. Man måste visa litet större respekt. Herr talman! Den stora oenigheten i detta betänkande gäller dock inte pengarna utan sammansättningen av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Som ni har hört vill s och v ha kvar intresseorganisationernas ledamöter. Vi anser liksom regeringen att styrelsen bör arbeta obundet med ojäviga ledamöter. Detta får också stöd i Näringsombudsmannens rekommendation och stöds av Konkurrensverket liksom även av konkurrerande konstnärsorganisationer som inte har fått vara med tidigare. Ingegerd Sahlström undrar vad vi vill med förslaget om en egenavgiftsfond. Jag hoppas att vi alla är överens om att konstnärerna skall ha goda arbetsvillkor.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
Herr talman! Det är inte fråga om några nedskärningar, säger Rose-Marie Frebran. Nej, men den politik som förs har problem på det kulturella området ute i landet. Jag skulle vilja rikta uppmärksamheten på ett anslag, nämligen det som gäller ersättningen till författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek. Förslaget innebär en minskning av detta anslag i förhållande till nuvarande summa. Jag vet att detta beror på ett avtal med författarna, men som kulturpolitiker måste man fråga sig varför anslaget minskar. Jo, anslaget minskar därför att utlåningen av böcker på bl.a. skolbibliotek minskar. Jag tycker att det här är en otroligt viktig fråga för oss som sysslar med kulturpolitik. Jag skulle vilja uppmana Rose-Marie Frebran och hennes borgerliga kolleger att närmare se efter hur skolbiblioteken mår i dagens Sverige. Det är alldeles ypperligt om ni i Kulturutredningen tillsammans med biblioteksfrågan tar upp frågan om skolbibliotek. Jag skall sedan gå över till Bildkonstnärsfonden. När fonden startades kom man överens om att de stora organisationerna som samlade de flesta konstnärliga yrkesutövarna skulle ha rätt att föreslå representanter i fonden. Tycker Rose-Marie Frebran att det är fel att de som så att säga har rätt till pengarna är med och bestämmer?

Herr talman! De flesta konstnärer är kanske inte ens organiserade, och man skall naturligtvis inte behöva vara organiserad för att räknas som yrkesutövande konstnär. Man får ha frihet att organisera sig eller inte organisera sig, och man får i vilket fall arbeta -- hoppas jag -- på samma villkor som andra. Jag håller fast vid att vi skall ha bort den jävsituation som finns i dag, med intresseorganisationer representerade i styrelsen. Det är väl inte märkvärdigare i det här fallet än när det gäller Konstnärsnämndens styrelse och arbetsgrupper, som sedan 1988 arbetar just på de här villkoren -- intresseorganisationerna finns där inte med på det sättet. Visst kan det finnas problem ute i landet, men när det gäller anslagen är det de statliga som vi behandlar i den här kammaren. Jag har i övrigt ingenting emot att vara med och på allt sätt opinionsmässigt understödja satsningar på det här området, på kulturen, ute i landet, i kommunerna och i landstingen. Det är oerhört viktigt. Jag håller också med om att skolbiblioteken och de vanliga biblioteken är de viktigaste kulturinstitutionerna som vi har. Kan vi på något sätt se efter hur skolbiblioteken mår, har jag ingenting emot det.
Herr talman! Då förstår jag att Rose-Marie Frebrans kolleger i utbildningsutskottet kommer att stötta den socialdemokratiska motion som behandlas i utskottet och som gäller en översyn av skolbiblioteken. Det tackar jag speciellt för. Bildkonstnärsfonden är en del av Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden har en hel del arbetsgrupper som delar ut bidrag, och i detta arbete är intresseorganisationerna inte engagerade. I Bildkonstnärsfonden är det emellertid fråga om visningsersättning, alltså en form av lön till konstnärerna. Jag ser i detta en väsentlig skillnad. Är det så att även Bildkonstnärsfonden i framtiden skall bli en bidragsgivande församling, är det än mer anmärkningsvärt än att det nu enbart är fråga om att byta ut representanterna. Jag sätter ett likhetstecken mellan Författarfonden så småningom skall mista sina
Herr talman! Ingegerd Sahlström förstår naturligtvis om hon tänker efter att jag inte här kan utlova hur några ledamöter i utbildningsutskottet skall agera och att de kommer att stödja en viss socialdemokratisk motion som jag inte ens har läst. Det är inte säkert att det är just att stödja den socialdemokratiska motionen som man bör göra om man intresserar sig för den här frågan. Vi får väl se! Ingegerd Sahlström säger att det här bidraget till konstnärerna är en lön. Trots att sammansättningen i fonden i dag är den den är, är konstnärerna inte överens om detta. Den individuella visningsersättningen, som man har plockat bort och, tror jag, gjort om till stipendier har orsakat stora debattstormar. Man är alltså inte överens. Jag kan inte i dag uttala mig om Författarfonden. Jag har själv inte funderat över frågan, och jag vet inte vad regeringen har för avsikter i just det ärendet.
Herr talman! Det var mycket intressant att höra Rose-Marie Frebran ta till brösttoner. Kds har ju inte tidigare varit så särskilt högröstat i framförandet av en egen kulturpolitik, utan man har snällt i partiet, skulle jag vilja påstå, i samtliga frågor, även i sådana som inte skulle innebära ett enda öre i utgifter, gått på regeringens linje. Jag ser därför med intresse fram emot att få ta del av kds ståndpunkter när det gäller vidareförsäljningsavgifterna, som vi kommer att behandla längre fram i vår och som skulle stärka konstnärernas ekonomiska situation på ett sätt som dess värre inte ens det nu liggande förslaget kommer att göra. Jag är också litet förvånad över att Rose-Marie Frebran tar till sådana brösttoner i sitt försvar av Frebran på fullt allvar påstå att styrelsen har varit jävig och partisk? Det hade varit intressant att tidigare under utskottsarbete få reda på vilka frågor detta gällde. Det har inte framkommit något som helst som tyder på att kds har den uppfattningen. Kanske Rose-Marie Frebran nu skulle kunna ge exempel på några sådana partiska och jäviga ställningstaganden som konstnärerna i Bildkonstnärsfondens styrelse har gjort?
Herr talman! Det Elisabeth Persson tog upp sist i sitt anförande gäller en principfråga. Det är fråga om att inte ha inbyggda risker och inbyggda intressekonflikter. Det är inte nödvändigt att kunna påvisa uppenbara felsteg för att man skall kunna ändra på något, det känner säkert Elisabeth Jag vet inte riktigt om det var de ekonomiska aspekter som jag anlade som Elisabeth Persson åsyftade när hon talade om att jag tog till brösttoner. Jag tar i när det gäller vårt ansvar för statsbudgeten. Om vi inte ens i den här kammaren fattar vad en ökande statsskuld och ett budgetunderskott år efter år betyder, hur allvarligt det är och att våra barn kan få ''förmånen'' att framöver betala lika mycket i skatt som vi, utan att få ut ett öre för det, utan att med de skattepengarna bara betala av våra skulder, då är det skrämmande. Det är därför jag säger att vi i den här kammaren måste ha respekt för miljonerna. Jag ser fram emot att riksdagen i stor enighet skall fatta beslut om en ny ordning för budgetbehandlingen, så att beslut först fattas om ramarna och man sedan får lov att hålla sig inom dem. Detta är ett måste, och jag hoppas att vi senare kommer att fatta det beslutet.
Herr talman! Jag blir mer och mer konfunderad. Rose-Marie Frebran påstår att det nog inte har varit så illa beställt med de ställningstaganden som Bildkonstnärsfondens styrelse har gjort men att det kan finnas risk för att de fattar felaktiga beslut i framtiden. Därför skall vi plocka bort konstnärerna från styrelsen. Jag häpnar över det resonemanget. Vad ansvaret för Sveriges finanser beträffar kan jag försäkra Rose-Marie Frebran att Vänsterpartiet tar ett stort ansvar. Vår budget är väl balanserad. Vi vill inte heller leva på framtiden. Vi föreslår t.o.m. skattehöjningar för att stärka finanserna. Jag har inte märkt att kds ställer upp på det. Vi säger nej till vårdnadsbidraget. Det skulle öka statsutgifterna med miljarder. Vi tycker att det är ansvarslöst att fatta beslut om något sådant i dag. Däremot vill vi stärka kulturbudgeten. Den är en mycket liten del av de samlade statliga utgifterna. Vi vill stärka den eftersom vi vet att det är väl satsade pengar som ger god avkastning i framtiden. Vi är rädda för den utarmning av kulturen som bl.a. kds bidrar till genom att säga nej till många bra förslag.
Herr talman! Principfrågan är ett av de viktiga skälen. Ett annat är att konstnärskollektivet visst icke är nöjda med sakernas tillstånd i dag och det förhållande som vi nu har. De flesta konstnärer är visst icke organiserade. Elisabeth Persson tyckte att ett bra sätt att ta ansvar för Sveriges ekonomi skulle vara att genomföra skattehöjningar. Vi tror inte att vi förbättrar ekonomins funktionssätt i vårt land genom att höja skatterna. Något annat förslag skulle vi naturligtvis inte ha ställt upp på eller krävt att riksdagen skulle stödja.

Herr talman! Vi börjar nu nalkas den timme på dygnet då teatrarna öppnar. Då kan det ju vara på sin plats att ha en liten teaterföreställning här. Det är ju tid för det. Det vi kommer att ge i afton är en långkörare som dess värre inte borde vara en långkörare, nämligen frågan om Riksteatern. Herr talman! Innan jag går in på det vill jag säga några ord om en del andra saker i betänkandet. Där finns med ett ökat bidrag till Göteborgsoperan. Det är en beställning från riksdagen i fjol. Det är också en förstärkning av musikteatern i landet. Det är sannolikt ett steg som kommer att följas av fler när det gäller musikteatern i landet. Teaterpubliken har ett önskemål om ett ökat utbud på just det området. En annan sak i det förslag som regeringen har lagt är också bra, nämligen det rörliga grundbeloppet till lokala teater-, dans och musikinstitutioner. Det behövs säkert rörliga medel inom det här området. Jag vill bara uttala en förhoppning om att dessa rörliga medel även i fortsättningen får förbli rörliga. Jag är rädd för att det finns en risk för att ett system med rörligt stöd efter ett tag lätt blir institutionaliserat. Det bör vi undvika. Vi måste se upp med den risken. Låt mig så gå över till Riksteatern. Även förra året föreslog kulturministern en minskning av anslaget. Riksdagen gick emot regeringen då. Det skedde med motiveringen att det inte var särskilt klyftigt att förändra villkoren för Riksteatern när en särskild utredning, därtill parlamentarisk, tillsatts för att just se över resursfördelningen och relationerna mellan Riksteatern och andra teatrar. Det argumentet är naturligtvis lika starkt i dag. Det kanske t.o.m. är starkare nu när den här utredningen är inne i sitt slutskede. Det finns ingenting som säger att utredningen nödvändigtvis kommer till slutsatsen att Riksteaterns resurser skall minskas. Det skulle vara ett slag i luften om utredningen i stället kom till den motsatta slutsatsen och riksdagen under resans gång hade beslutat att minska anslagen. Glädjande nog har utskottets majoritet kommit till ett annat ställningstagande än vad kulturministern har gjort. Reaktionen mot regeringens förslag har varit kraftig. Kulturutskottet och vi riksdagsledamöter har fått mängder av protestbrev. I telefonsamtal, uppvaktningar och påpekanden från teaterföreningarna har teaterpubliken gett sitt missnöje till känna. Nu anför regeringen tre skäl till sitt förslag. Det första är att en nerdragning kan ske utan allvarlig skada för verksamheten hos Riksteatern. Det sägs i en situation när Riksteatern har svårt att tillmötesgå de krav och önskemål som publiken ställer. Jag undrar dessutom varför inte samma resonemang tillämpas på andra teaterformer. Om regeringen gör den bedömningen att tio miljoner mer eller mindre inte spelar någon roll för verksamheten bör det resonemanget kunna tillämpas på fler håll. Det andra skälet är att utbyggnaden av länsteatrarna i någon mån påverkar Riksteaterns anslag. Där gör regeringen tydligen den generaliseringen att länsteater är ett enhetligt begrepp. Det är det emellertid inte. Länsteatrarna är sinsemellan mycket olika. En del spelar över huvud taget inte vuxenteater. De flesta är så små att de inte har resurser för särskilt många produktioner per år. Flera länsteatrar spelar i huvudsak på sin hemmascen medan andra turnerar flitigt i sitt hemlän. Jag tycker att detta är ganska starka invändningar mot regeringens andra argument. Den viktigaste invändningen ligger emellertid i det självklara påståendet att även publiken i landsorten har berättigade krav och önskemål om variation och omväxling i utbudet såväl när det gäller repertoar och skådespelare som när det gäller genre. I det avseendet kompletterar Riksteatern och länsteatrarna varandra på ett bra sätt. Varför skall man försöka slå sönder en institution som fungerar bra. Den tredje anledningen regeringen anför för att minska anslaget till Riksteatern är att Riksteatern enligt Riksdagens revisorer i stort sett besöker samma orter som länsteatrarna och erbjuder ett liknande utbud. Herr talman! Det är nog så att Riksteatern, och i viss mån även länsteatrarna, spelar på de orter där det finns ett publikt intresse, där det finns lokala arrangörer, främst teaterföreningar, där kommunerna är villiga att bidra till kostnaderna och där det finns lämpliga lokaler. Därför är det inte särskilt konstigt att dessa teatrar spelar på ungefär samma scener. Men det ger ju publiken en enormt stor variation av utbudet även på ganska små orter. Publikmässigt har Riksteatern under senaste två åren noterat en ökande tillströmning. Att i ett sådant läge strypa resurserna förefaller minst sagt oförståndigt, för att inte säga helt galet. Även inom regeringspartierna är åsikterna om regeringens linje delade. Det finns ett särskilt yttrande i betänkandet från Centerpartiet. Där säger de att de faktiskt inte tycker att vi skall röra I sak ställer Centerpartiet upp på det majoriteten har anfört. Centerns skäl för att säga nej är att man inte har pengar, och det tycker jag är ett ganska respektabelt skäl. Men i sak håller Centern med oss övriga. Det finns en annan liten underlighet i reservation 1, som de borgerliga partierna har avgett till betänkandet. Jag har här redogjort för tre skäl från regeringen när det gäller att minska anslaget. De borgerliga partierna skriver i sin reservation: ''Utskottet anser i likhet med regeringen att det är rimligt att den pågående utbyggnaden av länsinstitutionerna i någon mån påverkar bidraget till Riksteatern.'' De upprepar alltså ett av de skäl som regeringen har för sitt ställningstagande. Men de nämner varken det första eller det andra, och det tar jag som intäkt för att även Moderaternas, Folkpartiets och kds representanter i utskottet tar avstånd ifrån den argumentation regeringen har på de två punkter som de inte nämner. Den ideliga klåfingrighet som regeringen visat gentemot Riksteatern skapar naturligtvis osäkerhet och försvårar planeringen. Ett rimligt förhållningssätt bör vara, som utskottets majoritet föreslår, att behålla anslaget på i stort sett oförändrad nivå under utredningstiden. Därefter är det min förhoppning att utredningens förslag kan ligga till grund för beslut som ger Riksteatern lugn, arbetsro och förhållandevis stabila och långsiktiga planeringsvillkor, till gagn för teaterlivet i hela landet. Från socialdemokratiskt håll har vi två reservationer till detta betänkande. Vi vill ge Svenska rikskonserter 1,5 miljoner mer än regeringen. De pengarna anvisar vi som ett led i insatserna mot rasism och främlingsfientlighet. 500 000 kr skall enligt vårt förslag gå till fonogramutgivning av musik från främmande länder och kulturer. 1 miljon vill vi anvisa till ett utökat stöd till Rikskonserters verksamhet på flyktingförläggningar. Vi är också beredda att anslå 4,5 miljoner kronor utöver vad regeringen orkar med till fria teater-, dans och musikgrupper. Det är lätt att finna en motivering för detta. De fria grupperna står för en stor del av barn och ungdomsteatern här i landet, och de svarar för en vitalisering och förnyelse av teaterlivet. De får en förhållandevis liten del av det totala teateranslaget. Herr talman!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

Herr talman! För tredje året i rad har regeringen föreslagit kraftiga nedskärningar i Riksteaterns anslag. Jag och många med mig anser att dess onda öga till Riksteatern den här gången kanske har att göra med riksdagsrevisorernas rapport Teatrarna och svenska folket. Nu var det ju, som de flesta vid det här laget vet, litet si och så med stringensen i den här rapporten. Som väl är har utskottet tagit till sig kritiken mot rapporten och bl.a. Vänsterpartiets förslag om ökade bidrag utöver regeringens förslag till Riksteatern. Det går att säga mycket om Riksteatern. Vi anser att det är en verksamhet som är av synnerligen stor betydelse för att vi som inte bor i någon av de tre största städerna i detta land också skall kunna få ta del av ett teaterutbud. Charlotte Branting är orolig över finansieringen av mer bidrag till Riksteatern. Vänsterpartiet har föreslagit en litet annorlunda teknikalitet för pengarna. Vi har föreslagit att anslaget till B 10, dvs. anslaget till Operan, Dramaten och Riksteatern, skulle ökas med sammantaget 4,5 miljoner kronor utöver regeringens förslag. De resterande pengar som behövdes för att täcka upp kostnaderna för Riksteatern skulle man få genom besparingar som skulle procentuellt sett delas lika mellan Nu har utskottet valt ett litet annorlunda sätt att fördela dessa besparingar och tillskott. Men för oss är det allra viktigaste inte detta, utan det viktigaste är att Riksteatern får tillräckliga resurser så att man skall kunna bibehålla de olika inriktningar som man nu har, och så att antalet uppsättningar skall kunna vara likartat som hitintills. Visst har vi fått kompromissa för att lösa detta. Det tillstår jag gärna. Jag vill göra en liten kommentar till några rader i budgetpropositionen. Regeringen anmärker där att de föreslagna neddragningarna bör verksamheterna kunna ersätta genom höjda biljettintäkter. Vi i Vänsterpartiet anser inte att man skall gå in och peta i berörda verksamheter på detta sätt. Institutionerna skall verkligen själva få ta ställning till vilka budgetförändringar som är nödvändiga, både uppåt och nedåt. I detta betänkande finns det dock en rad förslag som vi instämmer i och som vi stöder. Det gäller exempelvis stödet till Göteborgsoperan, som vi hälsar med tillfredsställelse. Vi är också positiva till ökat stöd till barn och ungdomsverksamhet och till rörliga grundbelopp för tidsbegränsade projekt. Detta ligger litet grand i linje med våra tidigare förslag. Vi föreslår en ännu större rörlighet för pengarna. Vi vill inte knyta dem till grundbelopp på det sätt som här föreslås, men vi får nöja oss med det och är glada åt detta förslag. Sedan kommer jag till något som inte är så roligt. Vi har många gånger fått påpeka här i riksdagen att kommunernas svåra situation har bidragit till att kraftigt försämra arbetsvillkoren för de fria teater-, dans-, och musikgrupperna. Skolorna har inte råd att beställa arrangemang, och kompetensen ute i kommunerna och skolorna är ofta dålig på grund av personalminskningar och svåra omständigheter. Herr talman! Jag lämnar här mitt manus. Jag beklagar verkligen att det tycks vara så att riksdagens ledamöter inte har en aning om hur det ser ut när det gäller denna verksamhet i kommunerna. Det är förändringar och nedskärningar som är rent tragiska. Min yngste son är vid det här laget tretton och ett halvt år gammal. Situationen när det gäller hans och hans klasskamraters möjligheter att via skolan få del av teaterutbud har vänt helt och hållet sedan han började i första klass. Nu är det bara inte tal om att man skall kunna åka och se på teater eller kunna ha råd att plocka in en fri grupp till någon föreställning. Så här är det tyvärr på de flesta håll i landet. De fria gruppernas verksamhet riktar sig i stor utsträckning till barn och ungdom som inte nås av de regionala institutionernas utbud. Naturligtvis kan föräldrar på egen hand ta barnen till teaterföreställningar. Men det är inte alla förunnat att kunna åka 10--15 mil med sina ungar för att gå på teater. De fria grupperna har kunnat tillgodose dessa behov ute i landet. Men på många håll är det tyvärr stopp för detta. Regeringen gör en intressant poängtering i propositionen så tillvida att den påpekar att våra kulturvanor grundläggs tidigt. Jag understryker gärna detta. Jag berörde det i mitt anförande när det gällde de övergripande kulturfrågorna. Därför är det desto viktigare att stimulera kulturaktiviteter bland barn och ungdomar. De fria teater-, dans-, och musikgrupperna spelar en kolossalt viktig roll i detta. Vänsterpartiet föreslår en ökning med 2 miljoner för de fria grupperna. Vi föreslår vidare ett särskilt arrangörsoch turnéstöd på 10 miljoner som bidrag till att täcka kostnaderna för turnerande grupper. De ökade turnékostnaderna börjar också sätta käppar i hjulet för att dessa barn och ungdomar skall få del av dessa kulturaktiviteter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 12.

Värderade talman! Det finns anledning att vara nöjd med att regeringen med Birgit Friggebo såsom kulturminister -- alla tre åren under denna mandatperiod -- har föreslagit ökningar av de statliga insatserna på kulturområdet. Årets kulturavsnitt i budgetpropositionen innebär väsentliga förstärkningar för kulturverksamheten i hela landet. Sveriges ekonomiska situation har gjort att regeringen inte enbart har föreslagit ökningar utan också vissa omfördelningar, som innebär minskning av några anslag i förhållande till föregående år. Det beklagar vi alla, men jag citerar den socialdemokratiske kulturministern Bengt Göransson, som -- när han fick kritik för att kulturen inte fick så mycket pengar som vi andra då tyckte att kulturen borde få -- sade: ''Vi kommer aldrig att kunna säga: Jättefint, nu har vi uppfyllt de kulturpolitiska målen, så nu kan vi glömma dem! Så enkelt är det inte. Vi kommer aldrig att kunna avsätta tillräckligt.'' De pengarna föreslås till användning på andra områden inom svensk kultur, bl.a. till utbyggnad av länsinstitutionerna. Så här kan motiveringen av förslag om nedskärningar på Riksteaterns bidrag låta: ''Skälet till att medel föreslås omfördelade från Riksteatern är enligt ministern att denna organisation av kulturinstitutioner och kulturorganisationer synes vara minst bunden vid fasta åtaganden och därför lättast bör kunna minska sin verksamhet i en ekonomiskt krisartad situation.'' Jag citerade ur kulturutskottets betänkande nr 22 1990/91. Då hade den socialdemokratiska regeringen föreslagit en minskning av bidragen till Riksteatern med 23 miljoner kronor. Jag kan förstå att Anders Nilsson inte gick så långt tillbaka i sin historieskrivning. Den gången blev det en väldig opposition i kulturutskottet, och Socialdemokraterna skrämdes ihop med Vänsterpartiet så att riksdagen lade tillbaka 20 av de 23 miljonerna. Folkpartiet, Anders Nilsson sade här att han kritiserade en idelig klåfingrighet från regeringen mot Riksteatern. Han borde ha formulerat ordet ''regeringen'' i pluralform och tagit med även sina egna regeringar. Värderade talman! Det känns förstås lättare för mig att försvara en neddragning av bidraget till Riksteatern med 10 miljoner kronor i en ekonomi så gott som utan inflation än det var för den socialdemokratiska regeringen med 23 miljoner kronors minskning och en inflation på 23 % under mandatperioden. Egentligen tycker jag att det är litet pinsamt att vi så lätt byter åsikt beroende på om vi representerar regeringen eller oppositionen. Men så blir det lätt, när de ekonomiska realiteterna känns olika nära ens ansvarsområde. Värderade talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5, 8 och 9 och bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Carl-Johan Wilson är känd såsom kyrkomusiker till yrket, men jag undrar om han inte har bytt genre och här drar en vals. Frågan om Riksteatern, Bengt Göransson och den socialdemokratiska politiken på den tiden är väl känd, men det finns en väsentlig skillnad. När vår regering och Bengt Göransson lade fram ett förslag om nedskärningar beträffande Riksteatern, gick vi socialdemokrater i riksdagen emot detta och förklarade att det inte fick ske. Vi lyckades skrapa ihop 20 miljoner kronor att lägga till. När den borgerliga regeringen två år i rad gör samma operation beträffande Riksteatern, då följer ni med såsom lydiga redskap i kulturministerns händer. Det gjorde inte vi på den tiden. Om Carl-Johan Wilson nu vill skryta med att ni hade 23 miljoner kronor 1991, är det bedrövligt att ni har minskat anslaget både i år och förra året och att ni inte vågar stå upp för Riksteatern, vilket vi har gjort oberoende av om det varit socialdemokratiska eller borgerliga regeringar. Jag tror nog, Carl-Johan Wilson, att teaterfolket ute i landet vill ha litet mer handfasta besked, när man värderar de olika politiska partiernas ställningstaganden. Bengt Göransson hade, med förlov sagt, ett förslag, men det socialdemokratiska partiets politik som den manifesterades den gången var vad vi i riksdagsgruppen kom fram till och det ställningstagande som vi stod för. Det har hela tiden varit ett vaktslående om Riksteatern. Så gör inte ni. Jag tror att människorna kommer att märka det.

Herr talman! Det är mycket möjligt -- men jag känner inte till det -- att Bengt Göransson blev snopen, när vi tog en annan ställning. Men vårt stälningstagande, Carl-Johan Wilson, grundade sig på kulturpolitiska hänsyn och på vad vi trodde och ansåg vara bäst för teaterpubliken och teatern i detta land. Det berodde inte på om kulturministern skulle bli snopen eller inte. Det var en bisak i denna fråga. Det vill jag verkligen påstå. Jag frågade tidigare rakt ut i luften: När de borgerliga representanterna i kulturutskottet nu anför enbart ett av regeringens tre skäl för denna neddragning, innebär det att ni underkänner regeringens två andra skäl?
Värderade talman! Det är ganska roligt att småkäfta med Anders Nilsson om detta. Jag förstår hans irritation över att jag råkade läsa i de gamla protokollen. Man behöver inte fundera mycket över om ett statsråd bli snopen om han eller hon framlägger ett förslag och helt plötsligt märker att hans eller hennes riksdagsgrupp går emot. Men om ni inte hade skrämts upp av våra motioner, hade ni säkert följt propositionen. Det är jag övertygad om. Det hade inte varit lätt för den socialdemokratiska riksdagsgruppen att ändra regeringens attityd, om alla vi andra hade ställt upp för regeringen. Men detta är historia, och det var just därför som jag tog upp det. Det är intressant rent allmänparlamentariskt att se hur det växlar och hur man kan sabla ner en regerings idé i ett fall. Man borde ändå komma ihåg hur ens egen regeringen fungerade för några år sedan. Förmodligen finns det anledning att rikta samma kritik mot mig och andra från våra grupper.

Herr talman! Jag skall börja med att kommentera replikväxlingen nyss inom debattfirman Nilsson och Wilson. Trots allt tror jag, Anders Nilsson, att det är bättre att kunna spela vals på en kyrkorgel än att trampa i klaveret. För att vara allvarlig vill jag säga följande. Jag tänker inte mera ingående gå in på därför att vi, som både Carl-Johan Wilson och Anders Nilsson tidigare har sagt, befinner oss i slutet av utredningen. Det passar sig därför kanske inte att vi alltför mycket diskuterar dessa saker här och därigenom låser oss inför det slutsammanträde som vi förhoppningsvis skall ha nästa vecka. För att avsluta det här med herrarna Nilsson och Wilson vill jag säga att det finns mera från tidigare år som skulle kunna citeras. Bl.a. tänker jag på det treårsprogram för en utbyggnad av kultursatsningar som Bengt Göransson lade fram och som handlar om 300 miljoner. Men det hela stupade faktiskt efter två år. Det tredje året kom nämligen inte de sista 100 miljonerna. Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man uttalar sig så självsäkert som Anledningen till att jag har anmält mig på talarlistan är något helt annat. Det gäller nämligen anslaget till Göteborgsmusiken. Den orkestern började en gång sin verksamhet som Göteborgs spårvägars musikkår, och den är nu en av få kvarvarande professionella blåsmusikorkestrar i Sverige. Det rör sig om två motioner -- en som jag har undertecknat och en som Folkpartiet har väckt. Vi tyckte att det kunde vara rimligt att ta från det regionala musikanslag som fanns, eftersom den här typen av orkestrar trots allt huvudsakligen spelar i den egna regionen. Det finns dock också ett nationellt intresse för de kunskaper som är på väg att försvinna genom den drastiska minskning som skett under 10--15 år när det gäller antalet blåsorkestrar. Det rör sig om en minskning från 25--30 professionella sådana till bara 2 eller 3. Det finns stor anledning att slå vakt om dessa musikformer. Vi menar alltså att det är ett nationellt intresse att den här typen av ceremoniell musik, som det oftast rör sig om, också fortsättningsvis kan leva vidare i vårt land. Herr talman! Avslutningsvis uttalar jag tacksamhet för de 10 miljoner som tillkommit Göteborgsoperan och som är ett resultat av utskottets beställning till regeringen -- baserat på min motion förra året. Vi från Göteborgsregionen är alltså mycket nöjda. Det finns en positiv inställning hos alla partier, från höger till vänster. Vidare är det ett stort nationellt intresse att det finns en riksinstitution förlagd till Stockholm men också att vi har balanserande viktiga kulturella punkter ute i landet. Just satsningen på Göteborgsoperan är ett exempel. Den tillstyrker jag varmt.
Herr talman! Jag instämmer helhjärtat i det sista som Lennart Fridén sade om Göteborgsoperan. Att detta har kunnat ske är ett glädjeämne som vi har gemensamt. Så en kommentar om detta med att det är bättre att spela vals på en kyrkorgel än att trampa i klaveret. Jag håller med om det. Lennart Fridén måste ha vänt sig till Carl-Johan Wilson i det avseendet, för denne gjorde båda delarna -- och dessutom samtidigt! Jag vill göra en korrigering beträffande de 300 miljonerna, som ju under den förra valperioden var en målsättning för oss på området ökade kulturinsatser. Efter en slutsummering blev det betydligt mer än 300 miljoner. Jag skall gärna erkänna att det här till en del berodde på de borgerliga partiernas större generositet vid det aktuella tillfället. Det råder dock inget tvivel om att kulturutgifterna under den perioden ökade med betydligt mer än de här 300 miljonerna. Allra sist en kommentar med anledning av debatten om Riksteatern. Det är nämligen så att regeringen och de borgerliga partierna har anfört sakargument för en minskning av anslaget till Riksteatern. Det är alltså inte huvudsakligen fråga om ekonomiska argument. Tyder inte det på att ni har en illvillig inställning till Riksteatern?
Herr talman! Som jag tidigare har sagt tycker jag att det är fel av oss som sitter med i utredningen att mera i detalj syssla med Riksteatern. Det gäller fyra av oss som just nu finns här i kammaren. När det gäller detta med vem som har satsat vad kan jag säga att de 300 extra miljonerna, utöver det som fanns enligt tidigare planer, föreslogs av Bengt Göransson. Av de miljonerna, Anders Nilsson, blev det de facto inte mer än 200 miljoner. Anders Nilsson sade tidigare i kväll att det här är litet av en teaterföreställning. Dess värre är det alltför ofta så i politiken att det blir som hos Shakespeare, dvs. att det blir mycket väsen för ingenting.
Herr talman! Vi har argumenterat väldigt mycket kring teaterns betydelse i samhället. Därför är det absolut inte nedsättande att säga att det här är en teaterföreställning. Tvärtom är det att uttala sig berömmande om detta. Vi menar ju alla att teatern spelar en väldigt stor roll i samhället.
Herr talman! Det vore mig främmande att göra tolkningen att det skulle vara något nedsättande i att vi talar om teater. Som ordförande i Göteborgs stadsteater talar jag varmt för teater i alla former. Det vet Anders Nilsson att jag också gör. Sedan några ord om Riksteatern. Om man har en väl organiserad kampanj med väl samordnade utskick ger det självklart ett visst intryck. Jag vidhåller ändå, Anders Nilsson, att vi till nästa onsdag när vi åter träffas skall överväga ställningstagandet när det gäller den här utredningen. Sedan får vi se vad resultatet blir.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

Jag är väldigt glad över att se att kulturminister Birgit Friggebo är närvarande. Det är inte ofta som ministrar ställer upp i debatter, framför allt inte när de som står långt ner på talarlistan får ordet. Jag tycker alltså att det är föredömligt att en minister är med i diskussionen. Jag kommer inte att glömma Charlotte Branting. Hon försöker alltid att slå mig på fingrarna på det område där jag är hemma. Det gäller då siffror. Men jag återkommer senare till dem. Jag är väl den förste från Ny demokrati som är med i debatten i dag -- vi har liksom andra problem just nu. Men jag vill säga att vi satsar hårt på kulturen. Det syntes i budgeten för 1993 95. Vi hoppas att det efter de förslag som Ny demokrati har lagt fram och som syftar till ett minskat budgetunderskott skall gå att satsa mera i budgetsammanhang under resten av Så till siffrorna. Charlotte Branting har arbetat med sin kulram och kommit fram till att 16,768 miljoner är ofinansierade. Jag håller inte riktigt med på den punkten. Jag är dock medveten om komplikationerna vid räkning. I vår motion yrkar vi på besparingar om 200 miljoner. Vidare säger vi, och det framgår av vår motion med anledning av riksdagens finansplan, mycket detaljerat att vi vill spara 24 miljarder kronor. Vi får inte igenom våra förslag beträffande dessa besparingar. Men jag tror att vi under våren får igenom så många besparingsförslg att vi sparar de 16,768 miljonerna, Charlotte Branting! Det är växlingspengar sett till det totala budgetunderskottet på 172 miljarder. Om jag har räknat rätt, och det brukar jag göra, rör det sig om 0,01 % när det gäller de 16 miljonerna. Större delen av de 16 miljonerna har med Riksteatern att göra. Vi har frusit anslagen. Därmed anser vi att Riksteatern skall få 7 miljoner. Jag tror dock att det beloppet ökats till 8 miljoner för att man i oförändrad form skall kunna fortsätta med sin verksamhet fram till dess att Teaterutredningen har presenterat sitt förslag och det är bekant hur framtiden kommer att te sig för Riksteatern. Vi har alltså väckt en motion i detta sammanhang, och vi är glada över att andra partier har följt med när det gäller denna vår motion. Än en gång vill jag säga att jag tror att det är viktigt att låta Riksteatern sitta i orubbat bo tills man vet vad Teaterutredningen har kommit fram till. Vi är inte ensamma om att ha yrkat på bibehållna anslag till Riksteatern. Det finns nämligen icke mindre än 15 reservationer som syftar till att ge Riksteatern mera pengar. Tunga representanter för regeringen -- det gäller då både Centern och Folkpartiet -- vill ge Riksteatern mera pengar. Därför tror jag att det är av intresse att man kan uppnå allmän konsensus bland riksdagens partier när det gäller detta med att Riksteatern får fortsätta att verka i samma omfattning som tidigare och utan kostnadsbesparingar. På det sättet kan man behålla personal. Man slipper friställa folk som jobbar där. Ofta rör det sig om unga människor. Det är väl litet av det som har varit vår filosofi när det gäller detta med att man skall gasa och bromsa. Man måste gasa. Man måste alltså se till att viktiga yrkesutövare av de fria konsterna får behålla sina jobb. Vi får ta igen det på andra områden -- presstöd o.d. -- som skall diskuteras. Som en slutvinjett vill jag återge vad den vittre ordföranden i kulturutskottet sade med anspelning på Verner von Heidenstam: Det är en skam och fläck på Sveriges baner om anslagen till Riksteatern nu skäres ner.

Herr talman! Charlotte Branting är som vanligt vältalig. Det ligger alltid mycket i vad hon säger. Men om Charlotte Branting studerar vad jag har gjort i de alla utskott som jag sitter med i -- tyvärr är det för många, men jag är bara suppleant -- finner hon att jag som ekonom alltid varit för att det skall sparas. Det tror jag i varje fall hittills har varit ledstjärnan för min verksamhet i riksdagen. Jag värdesätter också regeringens sätt att försöka spara när det gäller Operan, Dramaten och Riksteatern. Det gäller ju att sätta press på ledningen när det gäller de här olika institutionerna. Jag tror att man alltid skall göra det, för det kommer alltid ut något positivt av det. Men samtidigt måste människor bytas ut på institutioner och företag där man inte tänker på besparingar. Verkligheten ändras ju under resans gång. Man har blivit medveten om att här finns stor arbetslöshet och om att det finns unga människor som ägnat sig åt teater och som blir arbetslösa. Därför gör man kanske lättsinniga avvikelser från den hårda linje som skall gälla. Det kan jag hålla med om. Man skall ju både gasa och spara. Men vi i vårt lilla parti, i varje fall gäller det sådant som har min signatur, försöker vi att spara på flertalet områden. Nettobesparingen blir, som jag ser detta, 20 miljarder. Det är bara det att regeringspartierna är rädda för att följa våra besparingsförslag när det gäller organisationsbidrag, presstöd osv.

Herr talman! I detta betänkande redovisar utskottet sin syn på de förslag rörande arkeologiverksamhet och kulturmiljövård som har behandlats med anledning av regeringens budgetproposition och de motioner som väckts i ärendet. Utskottet redovisar också sin syn på regeringens förslag med anledning av den s.k. HUR Jag börjar med att kommentera regeringens förslag med anledning av HUR-utredningen och utskottsmajoritetens bedömningar vad avser upphandling m.m. Det är då enklast att hänvisa till vad utskottsmajoriteten skriver på s. 6 och 7 i utskottsbetänkandet. Eftersom jag anser de motiv som utskottsmajoriteten företräder vara mycket viktiga citerar jag ur betänkandet: ''Utskottet konstaterar att regeringen i stort sett följt de förslag som fördes fram av HUR utredningen trots den starka kritik som utredningen väckt hos remissorganen. Bland remissinstanserna har t.ex. de kulturmiljövårdande myndigheterna motsatt sig att anbud och upphandling tillämpas då de anses strida mot KML:s bevarandefilosofi (bil.

Herr talman! I denna sena timme talar vi om någonting som tillhör det viktigaste som kulturutskottet har att bevaka, nämligen hur vi skall konservera den gamla miljön, rädda den, se till att den får ett levande innehåll. Jag tycker att det finns en betydande värdegemenskap partierna emellan i synen på frågan. Eftersom vi alla är partipolitiker vill jag säga att det parti som jag representerar, Moderata samlingspartiet, i årtionden har lyft fram kulturmiljövården som en av våra prioriterade frågor. Vi har fått en del beröm för det, samtidigt som vi naturligtvis också fått bassning på områden där vi har velat dra ner. Vi har alltså varit positiva till att finna former för att på olika sätt i den profana och den sakrala kulturmiljön göra insatser. Jag noterar att vi i detta betänkande, som är litet till omfång, faktiskt godkänner utgifter på 200 miljoner kronor. Jag har anledning att tro att vi gemensamt framöver skall kunna räkna med att belopp i den storleksordningen skall gå till dessa viktiga ändamål. Värdegemenskapen gäller i stort sett det jag nu talar om. Jag har ännu inte kommit in på arkeologin -- jag skall senare göra en liten kommentar om den. Jag noterar dock att det finns en socialdemokratisk reservation där man tycker att vi satsar för litet, vilket förvånar mig. Man vill nu dels lägga på 10 Persson nämnde, dels se till att få fram ytterligare ROT-pengar. Vi tycker att så mycket som kultursektorn kan ta hand om har tagits fram i ROT-pengar. Vi har i samråd med regeringen tyckt att det är precis den nivå man bör lägga sig på. Herr talman! Jag vill säga någonting om det som jag tycker är en principiellt oerhört viktig fråga, nämligen hur vi skall hantera frågan om exploatering och arkeologi. Det kom någonting som vi som sysslar med detta kallar för HUR utredningen. Det var en statlig utredning som diskuterade hur det hela skall gå till, vem som skall vara ansvarig, vilken teknik som skall användas, om det skall vara offentlig upphandling eller inte, alltså konkurrens eller inte, vilka kvalitetskrav som skall ställas och vilka ekonomiska bedömningar som skall göras. Vi har sedan utredningen kom för ett och ett halvt år sedan haft anledning att arbeta mycket med den. Jag måste säga att jag blev litet förvånad, Leo Persson -- om nu Leo Persson är företrädare för oppositionen -- att ni inte har velat biträda HUR utredningens förslag. Jag är litet förvånad att man kan föra ett resonemang av det slag som Leo Persson och utskottsmajoriteten för. Här handlar det om att få så kvalificerade arkeologiska undersökningar som möjligt -- det tror jag att Leo Persson och jag är överens om -- att få dem genomförda så effektivt som möjligt. Det jag inte begriper är att majoriteten inte också vill få dem så billiga som möjligt, att man inte i upphandlingen, vid sidan av kvalitets och effektivitetskraven, också skall ställa ekonomiska krav. Därför har vi på den borgerliga kanten skrivit en reservation. Jag är förvånad över att det blev en reservation, att vi alltså inte fick majoritet, men nu är det så. Leo Persson hänvisar till remissinstanserna. Jag har stor respekt för dem som arbetar med detta, men man måste komma ihåg -- det gäller också Ny demokrati som av någon outgrundlig anledning har stött socialdemokraterna på denna punkt -- att det är partsinlagor. De som har yttrat sig över HUR utredningen är de som till äventyrs skulle få något mindre att göra och något mindre inflytande. Att man skulle tillmäta denna part -- de som har yttrat sig -- en så stor betydelse att man avvisar en klok och av en bred allmänhet efterfrågad förändring förvånar mig. Jag har läst remissyttrandena. Jag har respekt för vad som där sägs, men jag uppfattar dem som partsyrkanden och kan inte tillmäta dem tillnärmelsevis den betydelse som Leo Persson här skisserade. Med det sagda, herr talman, vill jag med stort eftertryck yrka bifall till reservation 1, en borgerlig reservation, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till Göran Åstrand vill jag säga att Riksantikvarieämbetets inventering visar att det finns många objekt att åtgärda. Vi vet att det finns en stor arbetslöshet liksom att alla arbeten när det gäller kulturobjekt genererar jobb åt väldigt många människor. Det är en viktig faktor att ta till sig i detta svåra arbetsmarknadsläge. Göran Åstrand talade om HUR-utredningen. Jag citerade ju vad remissinstanserna hade uttalat. Jag har också fått brev från olika påverkare, bl.a. från företag som aktivt arbetar med detta och försörjer sig på den här typen av uppdrag. Man är rädd för att det skall bli stora högar på grund av att man inte kan ta hand om dessa konserveringsobjekt av olika slag. Göran Åstrand har säkert också fått ett sådant brev. Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter har att ta ställning till hur dessa frågor skall hanteras. Vi måste ge dem det förtroendet. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi värnar om detta, så att det inte blir en ''affärsbusiness''.
Herr talman! Här handlar det ju inte om antingen-- eller, utan det handlar om både--och. Det är självklart att det finns kunskaper och erfarenheter ute hos länsorganen, som har att bevaka detta. Vi har all anledning att räkna med att huvuddelen av verksamheten kommer att ske genom länsorganen. De har helt enkelt kvaliteter och erfarenheter som är värdefulla. I reservationen talar vi om att man därtill och med stöd av HUR-utredningen skall kunna anlita entreprenörer utifrån under förutsättning att de kan utföra arbetet lika effektivt på samma ekonomiska villkor och -- vilket är helt avgörande, eftersom Leo Persson och jag har en värdegemenskap när det gäller hur viktigt det är att detta blir bra -- att det finns kvalitet.

Herr talman! Jag vill ändå påpeka att jag tror att det är värdefullt att nu avslå denna begäran och att vi lyssnar till vad de pågående utredningarna i olika sammanhang kommer att säga. Vi har anledning att tillsammans med mydigheterna och andra pröva dessa frågor framdeles. Som jag ser det i dag finns det ingen anledning att tillstyrka en sådan här åtgärd. Jag är rädd för att det kan bli så, att man bara vill tjäna pengar på detta.
Herr talman! Detta är en mycket respektabel ståndpunkt, Leo Persson, men den borde ha resulterat i att man stöder HUR-utredningen och regeringens förslag. HUR-utredningen har jobbat med detta länge och har trängt in i problematiken. Man kunde ha undersökt vad de andra utredningarna säger och vilka erfarenheter man kunde ha dragit av detta. Sedan hade man kanske kunnat ändra. Men att i stället välja den metod som socialdemokraterna har valt, att mitt under det att de andra utredningarnas arbete pågår bryta ut denna lilla -- och i mina ögon den viktigaste -- del av HUR-utredningen är inte särskilt logiskt. Det är synd för arkeologins kvalitet att man gör på det viset och inte tar vara på de kunskaper och erfarenheter som kan komma utifrån. Det är synd att vill skiljer oss på den här punkten, eftersom vi i övrigt i utskottet gång på gång markerar hur eniga vi är i vår syn på vikten av hög kvalitet. Jag tror allvarligt talat att den metod som den borgerliga gruppen redovisar har större förutsättningar att ge kvalitet än den som Leo

Herr talman! Riksdagen har nyligen beslutat om en betydande satsning på ROT-åtgärder. 195 miljoner av dessa pengar skall användas för kulturmiljövård. Vi tycker att det är bra dels för att det ger jobb, dels för att behoven av vård, underhåll och reparation av byggnation är stora, såväl på kulturmiljöns område som när det gäller olika kulturlokaler, statliga och icke statliga. Vi från Vänsterpartiet har framhållit ett angeläget projekt, nämligen uppbyggnaden av Vadstenas slotts vallar. Jag får anledning att återkomma till detta om några månader, men jag ser en ljusnande framtid för vallarna i och med beslutet om ROT pengar. Trots årets tillskott från arbetsmarknadsmedel kvarstår behovet av medelsförstärkning för nästa budgetår. Behoven kvarstår oförändrade, anser vi i Jag vänder mig till kammarens folkpartistiska företrädare för att återigen försöka förklara detta med motionskrav och bifallsyrkande när det gäller de egna kraven i förhållande till de andras. I vår kulturmotion har vi inte motionerat om behovet av att satsa på byggnader på så sätt att vi har specialdestinerat pengar till Riksantikvarieämbetet eller till kulturmiljövård. I stället har vi formulerat våra krav i en särskild ROT-motion om bygg och bostadspolitik. Jag har därför ingen egen motion i det här ärendet att hänvisa till, utan jag får yrka bifall till s-reservationerna 3 och 4, som ligger helt i linje med vår ROT-motion. Med detta hoppas jag att alla oklarheter är uppklarade. Jag vill också kommentera ifrågasättandet av oppositionspartiernas möjligheter att kompromissa. I och med detta vill jag stryka mig från talarlistan under nästa ärende. Jag vill ta upp detta med Arbetets museum och våra förslag i det sammanhanget. Charlotte Branting ondgjorde sig tidigare en smula över att vi kunde gå med på bidrag som översteg våra egna förslag med 500 000 kr. Oppositionspartierna skriver inte några motioner tillsammans. Visserligen kommer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna under ärendebehandlingen ofta överens, men det är mer en tillfällighet när våra olika partiers politik ligger i linje med varandra. Vi har inget sådant samarbete före motionsskrivandet som de partier som tillsammans bildar regering kan ha. Inte heller upprepar man år efter år exakt samma motionskrav -- vi har dessutom blivit ombedda att inte göra det. Ibland kan det bli så, att ett parti som t.ex. Vänsterpartiet i det här fallet inte har exakt samma krav som tidigare, men att ett annat parti nu ställer sig bakom våra krav. Då faller så att säga det hela ut. Självfallet ställer vi då upp, går samman och kompromissar för att få igenom vårt i grunden gemensamma förslag. Så går det till och så är det för oppositionspartier, oavsett vilken regering man har. Jag vill avsluta det hela med att gå in på HUR utredningens betänkande och det lagförslag som syftar till ''en anpassning av arkeologisystemet till de organisations och verksamhetsformer som präglar arbetet med att reformera statsförvaltningen och den offentliga sektorn''. Jag läser upp detta, eftersom jag tycker att det är en mycket maffig formulering. Vår uppfattning är att det inte alls handlar om detta, utan det handlar om att göra det möjligt för privata firmor att tjäna pengar på att utan vetenskapliga krav undersöka och ta bort fornlämningar. Det förslag som regeringen har lagt fram och som regeringspartierna står bakom grundar sig på HUR-utredningens betänkande från 1992. Två av utredningens sakkunniga ledamöter avvisade förslaget. Så gott som samtliga remissinstanser var mycket kritiska. Det rör sig inte om någon form av partsinlaga, Göran Åstrand. Man bör ta denna kritik på allvar, eftersom den kommer ifrån ett mycket tungt håll. Den enhälliga kritiken riktades mot en illa genomförd, självmotsägande och genom sina förslag djupt oetisk utredning. Utan några som helst analyser eller motiveringar har regeringen föreslagit att utredningens förslag skall genomföras i sina mest stötande delar. Om HUR-utredningens och regeringens förslag hade fått majoritet skulle vårt kulturarv i form av de ibland mångtusenåriga fornlämningarna i fortsättningen bjudas ut till den privata kommersiella marknaden för ett konkonkurrensanpassat anbudssystem för arkeologiska undersökningar. Hanteringen av fornlämningar i samband med markexploatering skulle i framtiden ha blivit en fråga mellan länsstyrelserna och de privata och offentliga företag som till lägsta pris erbjuder sig att undersöka och ta bort fornlämningarna. Alla garantier för att vetenskapliga bedömningar och lokalhistoriska intressen skall få styra inverkan vid hanteringen skulle försvinna. Det primära syftet med förslaget var enbart att göra det möjligt för privata firmor att etablera sig på en ny marknad.

Herr talman! Jag trodde att jag var förflyttad 30 år tillbaka i tiden när jag lyssnade på avslutningen av Elisabeth Perssons anförande. Det var ett fantastiskt ideologiskt anförande som gick ut på att allt blir bra om man är statsanställd och arbetar på samhällets villkor och att det endast är där som professionalismen finns. Jag trodde att det som hänt genom socialismens och kommunismens fall under de senaste 20 åren skulle motverkat sådana resonemang. Det resonemang som vi i den borgerliga reservationen och som HUR-utredningen för är att man skall ta vara på den kvalitet och de erfarenheter som också kan finnas utanför den etablerade offentliga sektorn. Som jag sade i replikskiftet med Leo Persson är det inte frågan om ett antingen--eller utan ett både-- och. Detta är ett resonemang till förmån för professionalismen, Elisabeth Persson. Vi kan gärna gräla om vem som är duktigast i olika läger, men vår tanke är att man skall bredda den krets som skall arbeta med detta och ta vara på de kvaliteter som finns utanför. Jag är inte alls rädd för att säga att jag tror vi därmed höjer kvaliteten. Alltså talar vi för professionalismen. Det är litet känsligt att tala om partsinlagan, men jag har sedan utredningen kom -- för två år sedan eller när det var -- talat om den. Lydelsen i remissvaren är ungefär: Så här har vi alltid gjort. Vi har alltid gjort så här inom den offentliga sektorn -- inom ramen för det kulturpolitiska arbete som finns. När det är de som direkt praktiskt berörs som har yttrat sig, så tillåter jag mig att säga att det visst är en partsinlaga, även om jag har fått bassning av dem som känt sig trampade på tårna. Vi skall som riksdagsmän kunna sätta oss över det och se var vi kan hitta kvaliteterna, oberoende av vem som har formulerat remissvaren. Herr talman! Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservation 1 som är principiellt mycket viktig.
Herr talman! Jag beklagar att Göran Åstrands djupa engagemang för kulturmiljövård denna vår går ut på att försvara förslaget som grundar sig på HUR-utredningens betänkande. Det beklagar jag allvarligt. Det är synd att Göran Åstrands engagemang inte gäller en vettigare sak. Två av HUR-utredningens sakkunniga ledamöter avvisade förslaget. Jag tror att de skulle bli synnerligen förvånade om deras avvisande av förslaget skulle sättas i något som helst samband med Göran Åstrands tal om att det skulle vara fråga om något slags rester av ideologiskt tänkande. Naturligtvis är det inte så. Såvitt jag vet var de sakkunniga ledamöterna vetenskapligt meriterade och visste vad de talade om. Som jag sade avvisades förslaget av så gott som samtliga remissinstanser. Kritiken mot förslaget var förödande. Den var betydligt mer förödande än vad jag har möjlighet att ge uttryck för här i dag. De som har yttrat sig är människor som vet vad det handlar om och som på olika sätt är engagerade. Jag beklagar som sagt att Göran Åstrand här får slåss för någon sorts sjuk faster.

Herr talman! Det är tur att det står i protokollet vad jag sade i mitt inlägg för en stund sedan. Jag sade nämligen inte alls att de mycket kvalificerade remissinstanserna på något sätt var kvar i någon sorts utdöende ideologi. Jag sade att Elisabeth Perssons formuleringar i anförandet i kammaren ledde tankarna i en sådan riktning.

Herr talman! Jag skall ta upp en fråga som kan tyckas vara liten, men som i vissa delar av vårt land är nog så stor. I betänkandet behandlas bl.a. som har inlämnats av Bertil Danielsson och mig själv. I betänkandet redogörs för principerna för kostnadsuttaget: Den för vars skull en fornlämning måste avlägsnas bör bekosta den arkeologiska undersökningen. När man läser detta låter det vettigt och förnuftigt, i alla fall om man bor i områden med få arkeologiska fynd. Men det blir mindre vettigt om man bor på Öland eller Gotland, där man inte kan stoppa spaden i marken utan att göra ett fynd och där man kanske inte kan bygga en lada eller ett garage utan att drabbas av stora kostnader. Den enskilde får alltså betala stora merkostnader på grund av detta. Han får inte behålla fynden, för de tillhör ju med all rätt allmänheten. Då kan man möjligen fråga sig om det inte är det allmänna som skall stå för kostnaderna i stället för den enskilde. De flesta fynd är av stort kulturhistoriskt värde och måste grävas ut. När byggherren får bekosta detta och de ekonomiska kalkylerna kanske totalt raseras, finns det en alldeles uppenbar risk att han kan frestas till att inte vilja se fynd som finns. Det sägs ibland skämtsamt: Du får tusen kronor för varje fynd du inte ser. Mycket värdefulla lämningar kan förstöras, helt enkelt genom att det blir för dyrt att gräva ut dem och för frestande att låta bli att göra det. Ansvaret för att den kommande generationen får del av de fynd som finns måste åvila det allmänna. Det måste vara principiellt fel att en myndighet beslutar och en annan, dvs. den enskilde, får betala. Vi menar i vår motion att i analogi med PBL och naturvårdslagen skall den enskilde få tåla ett intrång. Där är det 10 % intrång. I det här fallet skulle då exploatören få tåla att betala 10 % av kostnaden. På det sättet skulle man nå i stort sett principen att den som beslutar också betalar. De ökade kostnaderna som man då ser för staten kan undvikas genom att det också formuleras tydliga krav på att utsortera vad som är av riksintresse, av allmänt intresse, och vad som inte är det. Det blir på det sättet klarare: Vad är det som är verkligt motiverat att gräva ut? Kostnaden får då vägas mot annat inom huvudtitelns ram, och här öppnas också de möjligheter som HUR-utredningen har visat på, att med bibehållen -- kanske högre -- kvalitet och till lägre kostnader kunna klara utgrävningar genom normalt konkurrensförfarande. Självfallet är det då den högsta professionalism som gäller. Det är ju alltid så i en konkurrens att det blir den som kan erbjuda de professionellt bästa tjänsterna som får arbetet. Detta har redan framhållits av Göran Åstrand, och jag ansluter mig till det. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion 204.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 26 behandlas frågor som rör museer och utställningar. Jag vill kort kommentera de reservationer som vi från socialdemokratisk sida har i betänkandet. Men först skulle jag rent allmänt och övergripande vilja konstatera att utskottet på några punkter går längre än vad regeringen föreslagit i budgetpropositionen. Många förslag till förändringar inom museiområdet har under de senaste ett och ett halvt åren lagts åt sidan med hänvisning till den pågående Museiutredningen. Som en parentes vill jag nämna att Museiutredningen lägger fram sitt förslag för Som rubriken på Museiutredningens arbete anger, utgör museerna en viktig del av vårt kollektiva minne. Ett minne har naturligtvis inget värde, om det inte kommer till användning. Därför är museernas uppgift i samhället bildning, och jag vill understryka att detta inte minst innebär att museerna skall vara en del, en aktiv del, också i folkbildningen. Även om Museiutredningen arbetar relativt snabbt och även om det är rimligt att man under tiden ett ärende utreds avvaktar med större förändringar, är det inte möjligt -- och jag vill påstå att det inte ens är önskvärt -- att avstå från varje justering av det verksamhetsområde som en utredning berör. Det är en bedömning som en majoritet i kulturutskottet har gjort i det här betänkandet, precis som i några av de tidigare debatterade betänkandena. Därför föreslår kulturutskottet att anslaget till de centrala museerna under rubriken Myndigheter räknas upp med 2,5 miljoner kronor utöver regeringens förslag. De här resurserna skall i huvudsak användas som en allmän resursförstärkning hos Statens historiska museer, etnografiska. Det senare vill jag från socialdemokratisk sida betona vikten av, därför att de medel som är avsedda för Folkens museum skall användas som insatser mot främlingsfientlighet i vårt samhälle. miljoner kronorna skall skötas av regeringen. Kulturutskottet föreslår att riksdagen beslutar anslå 1 miljon kronor utöver vad regeringen föreslagit till de centrala museer som bedrivs i stiftelseform. Medlen avser Nordiska museet. Utskottet menar att hälften av resurserna skall gå till Julita museum för att man där skall kunna behålla den nuvarande verksamhetsnivån. Julita är beroende av inkomster från skogsbruket, och eftersom detta skogsbruk inte har givit den förväntade avkastningen finns en risk för att verksamheten vid museet måste minskas. Kulturutskottet menar att det vore olyckligt. När det gäller anslaget Bidrag till vissa museer gör utskottet bedömningen att den prioritering som regeringen har föreslagit behöver justeras. Därför föreslår utskottsmajoriteten att Bildmuseet i Umeå och Rooseum i Malmö tillförs ytterligare statliga medel. Eftersom tidigare statliga medel till dessa två museer har gått över annan budget blir den nödvändiga följden av kulturutskottets ställningstagande att man på dessa två punkter får inrätta nya anslagsposter. Utskottet menar till skillnad från regeringen att det inte finns anledning att särbehandla Arbetets museum i Norrköping i negativ bemärkelse i förhållande till andra jämförbara museer. Det är olyckligt att regeringen år efter år återkommer med en markering som dels visar att man inte fullt ut värdesätter den fina verksamhet som bedrivs vid Arbetets museum och dels att man inte har förstått det nytänkande inom museivärlden som museet står för. Om riksdagen beslutar i enlighet med vad kulturutskottet föreslår ger riksdagen för andra gången under denna mandatperiod kulturministern signaler om att hon får släppa på den ideologiska låsningen i denna fråga och i stället se till den verksamhet som Arbetets museum bedriver. Det har i tidigare diskussioner om Arbetets museum påpekats att också andra än stiftare och staten borde ta ansvar för verksamheten. Jag vill för riksdagen påpeka att det pågår diskussioner mellan museet och Norrköpings kommun om att kommunen skall ta den kostnad som uppkommer i samband med en utökning av museernas lokaler. Kulturutskottet anser också att ytterligare 300 000 kr skall anslås till Judiska museet. Judiska museet har en viktig roll att fylla när det gäller att bekämpa främlingsfientlighet och rasism, och vi har all anledning att stödja detta museum i särskild ordning. Jag kan för övrigt nämna att Judiska museet utsetts till årets museum under den i Så vill jag tala om de socialdemokratiska reservationer som fogats till betänkandet. Vi socialdemokrater menar att det mot bakgrund av den konststöld som ägde rum på Moderna museet förra hösten inte finns skäl för staten att ha kvar det besparingskrav som återfinns i regeringens budgetproposition. Det hade självfallet varit rimligt att Statens konstmuseer hade fått använda hela sitt anslag för att på bästa sätt lösa bevakningsfrågorna. Om utskottet hade gått på den socialdemokratiska linjen hade Statens konstmuseer fått ytterligare en miljon till sitt förfogande. Konstmuseerna har själva i en skrivelse bett just om att få utökade resurser för bevakning. Vi socialdemokrater önskar att man hade kunnat öka på anslaget till Etnografiska museet i Göteborg med fyra nya grundbelopp. Vi önskar också att man hade kunnat öka anslaget till Riksutställningar med 1 miljon kronor. I båda fallen handlar det om att också dessa institutioner skulle ha möjlighet att göra som vi ser det viktiga instser mot den främlingsfientlighet som finns i samhället. Vi hade slutligen också ett förslag om ytterligare satsning på Ajtte fjäll och samemuseum. Pengarna skulle användas för att värna om den samiska kulturen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande utom på de punkter där det finns socialdemokratiska reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5, 7, 8 och 10.

Herr talman! Jag tycker att det känns bra att Stina Gustavsson gör denna deklaration om Arbetets museum. Det är tacksamt att höra att Arbetets museum värdesätts av Stina Gustavsson. När det sedan gäller Bengt Göranssons deklaration, som Stina Gustavsson hänvisar till, vill jag bara påminna om den tidigare diskussionen under kvällen, där Anders Nilsson sade att riksdagen naturligtvis har rätt att göra en annan bedömning än den som ministrarna gör. Så har skett tidigare när det gäller Arbetets museum. Jag vill påminna om att kulturminister Friggebo för två år sedan inte föreslog någon uppräkning av anslaget till Arbetets museum men att en majoritet i riksdagen gjorde en annan bedömning. Jag tycker för min del att det var en klok bedömning. Det kan också förtjäna att påminnas om att vi den gången hade stöd från Centerpartiet. Jag har vidare inte uppfattat att det skulle tillkomma några ytterligare stiftare när det gäller Arbetets museum. Det handlar om att Norrköpings kommun möjligen kan komma att ta på sig en del av kostnaden för tillgodoseendet av ett utökat lokalbehov från Arbetets museums sida.